Fru talman! Jag delar den uppfattning som framförts av flera av interpellanterna att statsrådets svar på interpellationerna är översiktligt och allmänt hållet. Visserligen råder det stor samstämmighet om grunderna för den svenska flyktingpolitiken, men de avvägningsproblem som möter myndigheter och politiker är väl värda en fördjupad diskussion när nu frågorna aktualiseras. Den kritik som riktas mot regeringens och invandrarverkets avgöranden i flyktingfrågor och frågor som på annat sätt påverkar praxis gäller ofta — också i dag — huruvida Sverige för en human flyktingpolitik och i vad mån praxis successivt kommit att undergå förändringar. En glidning som faktiskt skett de senaste fem sex åren är att andelen mycket utsatta flyktingar som Sverige tagit emot enligt Genévekonventionen och 3 § i vår utlänningslag har ökat i förhållande till andelen flyktingar med mindre starka skäl, som vi tar emot enligt 6 §, vilket otvivelaktigt är en utveckling i humanitär riktning. Antalet mottagna flyktingar har, som vi har hört, ökat också i absoluta tal. De senaste åren har det skett en stor ökning av antalet krigsvägrare från Iran via Turkiet. Många av dem kom tidigare på transitvisum via DDR. Nu köper man sig i stor utsträckning in i de europeiska länderna med hjälp av snikna entreprenörer för människotransport i stor skala. Så som statsrådet Andersson redovisar och som är väl känt har internationella förhandlingar ägt rum kring flyktingproblemen. Det skulle vara intressant att höra vilka frågor som diskuterats, vilka resultat som uppnåtts och vad som kan bli följden för Sveriges del av eventuella internationella överenskommelser. Vilket är alternativet för t.ex. dessa iranier till att ge sig i väg hals över huvud och låta hela släkten samla till en illegal resa? Flyktingkommissariatet och ICM, International Catholic Mission, som har en betydelsefull organisation i Mellersta Östern, har representation i Ankara resp. Istanbul, som samarbetar med västerländska ambassader och generalkonsulat, och de tar emot ansökan om asyl. De förläggningar som erbjuds dem som väntar är förvisso mindre bekväma än de svenska — det vet jag efter besök på ort och ställe — men de erbjuder en fristad för de asylsökande i väntan på att de skall bli accepterade som flyktingar — det är vanligast — i något europeiskt land. Kan det tänkas att någon internationell överenskommelse nås om reguljär utkvotering av sådana ”väntare”? Naturligtvis kan vi i Sverige öka vår flyktingkvot ensidigt och därmed göra en ytterligare insats — det är ju ingen orimlig åtgärd — men på sikt bidrar vi till lösningen av flyktingproblemen genom internationella påtryckningar. Och vad blev det av det nordiska samarbetet? Det var flera år sedan jag motionerade om ett sådant, och sedan dess har Nordiska rådet haft frågan uppe efter, som det har berättats mig, åtskilligt korridorparlamenterande. Jag vill önska statsrådet Andersson lycka till vid diskussionen i Helsingör i morgon -— det är inte ironiskt menat, även om det kunde ha varit det. Med eller utan samnordiska överläggningar tycks utlänningslagarna i Nordens länder alltmer närma sig varandra, sedan Danmark korrigerat extrema ståndpunkter som växlat på ett förbryllande sätt. Den rejäla eftersläpningen i Finland börjar övergå i en god vilja att ingå i ett internationellt flyktingsamarbete. I invandrarverkets styrelse är alla mycket bekymrade för de asylsökande som blivit offer för inbördeskrig utan att vara förföljda av landets regim. Särskilt gäller detta för barnen. Det finns inte stöd i lagen för att de skall få stanna av annat än humanitära skäl, och alla, utan undantag, har mer eller mindre starka humanitära skäl. Men någonstans måste gränsen dras, och det är oerhört svårt. Naturligtvis kunde man för denna kategori ompröva praxis i en mer generös riktning. Har statsrådet något att säga om den saken? Ingen vill bestrida att det är rimligt att vi har kontroll över vilka flyktingar vi tar emot och på vilka grunder. Varje fall bedöms individuellt, påpekar statsrådet. Ja, och dessutom ger man vid bedömningen det som på nusvenska kallas the benefit of the doubt — dvs. man låter den sökande få fördel av eventuella tveksamheter. Under årens lopp har svenska myndigheter gång efter annan blivit grundlurade. Det är en naturlig följd som man tvingas acceptera. Att insinuera att regeringen skulle inta en destruktiv attityd eller på något sätt delta i kapprustningen mot flyktingarna är väl grovt, och det drabbar dessutom de kommuner, enskilda och myndigheter som på regeringens uppdrag gör sitt bästa för att ro flyktingarbetet i hamn med de resurser som står till buds.

Fru talman! Jag vill först tacka Pär Granstedt för välkomsthälsningen och Gunnel Liljegren för lycka-till-hälsningen. För övrigt ger interpellanterna, framför allt Maria Leissner och Alexander Chrisopoulos, ett intryck av att vi är på väg mot en alltmer restriktiv flyktingpolitik. Anklagelser mot regeringen i detta hänseende har ju inte saknats i debatten. Låt mig mot den bakgrunden återge några siffror som gäller antalet bifallna ansökningar om uppehållstillstånd under de senaste åren. År 1983 bifölls 5 700 ansökningar. År 1984 var det ca 7 000. År 1985 bifölls 8500 ansökningar, och 1986 har redan över 10 000 personer fått sina ansökningar om uppehållstillstånd bifallna. Dessa siffror talar ju inte om någon ökande restriktivitet, som jag tolkar dem. Vidare tar Pär Granstedt upp ett viktigt problem, som vi skulle kunna ägna en hel debatt åt, nämligen de långa handläggningstiderna. Jag ser mycket allvarligt på det problemet. Det har regeringen också gjort under de senaste åren. Nu arbetar vi mycket intensivt på att försöka nedbringa den stora balans som finns. Därför har resurserna förstärkts kraftigt, med sammanlagt 126 nya tjänster för handläggning av tillståndsärenden, varav 48 tjänster tillfallit polisen, 38 tjänster invandrarverket och 40 tjänster arbetsmarknadsdepartementet. Därtill kommer tillfälliga omprioriteringar som gjorts för att få personalresurser inom polisen och invandrarverket att arbeta just med dessa frågor. Maria Leissner misstänkliggör fortfarande regeringen för att den inte skulle pröva asylärenden individuellt. Jag har redan tillbakavisat dessa insinuationer. Jag vill än en gång med kraft slå fast att varje asylärende prövas individuellt och mycket ingående. Efter en tids erfarenhet av arbetet i regeringskansliet är jag imponerad av det arbete som sker vid beredningen av dessa frågor. Det gäller både invandrarverket och regeringskansliet. Jag vill också betona hur svårt det är att kunna göra en riktig bedömning av varje ärende. Många gånger saknas identitetshandlingar. Motstridiga uppgifter lämnas ibland. Intyg med mycket varierande kvalitet uppvisas. De personliga förhållandena förändras ofta för den sökande under utredningens gång. Likaså inträffar förändringar i den asylsökandes hemland, ibland i positiv riktning, ibland i negativ riktning. Allt detta skapar svårigheter vid bedömningen. Jag säger detta inte för att beklaga mig utan för att försöka skapa litet större förståelse. För egen del finner jag skäl att uppträda med ett stort mått av ödmjukhet i de här frågorna. Ärendena handläggs med stor omsorg, men man kan ändå inte vara helt säker på att i varje beslut ha funnit den fulla sanningen. På samma sätt tycker jag att kritikerna av regeringens arbete borde uppträda med ett visst mått av ödmjukhet. Här skapas i stället genom Maria Leissners och Alexander Chrisopoulos framställningar en vrångbild av vår flyktingpolitik. Det vittnar verkligen inte om någon ambition att visa ödmjukhet och förståelse. Jag beklagar det. Det är till skada för vår flyktingpolitik. Alexander Chrisopoulos tar till stora ord. Han talar om dubbelmoral i regeringen. Det är en hård dom, Alexander Chrisopoulos. Samtidigt skapar han intryck av att det krävs visum för att söka asyl i vårt land — när sanningen är den att ett stort antal asylsökande kommer helt utan handlingar och att detta för närvarande är ett av de stora problemen vid handläggningen av ärendena. Och antalet asylsökande ökar. Antalet bifall ökar. I en pressintervju i tidningen Broderskap har Maria Leissner nyligen gått ut med en våldsam anklagelse mot regeringen. Där säger hon att regeringen ljuger om flyktingpolitiken. I en bred rubrik kan man läsa hennes groteska påstående: Regeringen stryker rasisterna medhårs. Dessa beskyllningar menar jag är så sanslösa att de egentligen inte är värda någon kommentar. Alla ärliga människor erkänner att socialdemokratin fört och för en energisk kamp mot främlingsfientlighet och rasism. Själv ser jag denna uppgift som en av de viktigaste i arbetet med invandrarpolitiken. Dess bättre upplever jag brett stöd från andra partier i det arbetet. Jag utgår ifrån att Maria Leissner inte har folkpartiets stöd för sina angrepp på regeringen i detta avseende. Det vore ändå välgörande om partiordföranden Bengt Westerberg, som deltar i denna debatt, ville ta avstånd från beskyllningarna att regeringen skulle vara lögnaktig och vänslas med rasister, för det gagnar inte den samverkan som vi är i så stort behov av när det gäller arbetet med invandrarpolitiken. Jag vill vädja till Bengt Westerberg att på den punkten rensa debatten. Jag tror att det vore välgörande för det fortsatta samarbetet.
Fru talman! Jag ställde en fråga till statsministern: Vilka initiativ planerar statsministern för att åstadkomma konstruktiva förhandlingar mellan de europeiska regeringarna om hur ansvaret för flyktingar skall fördelas? Statsministern har överlämnat åt invandrarministern att besvara frågan, men han har tydligen inget svar att komma med. Han svarar bara med en talande tystnad. I vad gäller Maria Leissners debatt för hon den bäst själv.
Fru talman! Jag tror att flyktingpolitiken bäst skulle gagnas av att förändras till att bli mer generös. I så fall skulle Georg Andersson inte få några som helst problem att få folkpartiet med sig. Jag har inte fått svar på om det är så att det finns något fall där regeringen anser att man måste ha visum för att komma till svenska gränsen och där ansöka om politisk asyl. Det vore mycket välgörande om invandrarministern talade ut och klart kunde säga att det icke krävs visum för en politisk flykting för att komma fram till Sveriges gräns. Så länge det råder oklarhet på den punkten kommer jag också att föra fram anklagelser mot regeringen. Jag tycker också att det vore mycket bra att få en dementi på talet om att det råder ett inofficiellt flyktingtak, vilket har hörts från olika håll. Det har varit flera källor som hävdat att Sverige under DDR-överläggningarna har fört fram att vi inte har plats för mer än ett visst antal flyktingar. Om invandrarministern också här går ut och säger att detta inte är sant, skulle jag vara mycket tacksam, för det skulle naturligtvis skapa större klarhet om vilken politik regeringen här ämnar fullfölja. När jag talar om att regeringen stryker de främlingsfientliga tendenserna och grupperna medhårs menar jag med detta precis vad jag tidigare har sagt i denna kammare, nämligen att regeringen med olika åtgärder söker hindra att människor kommer till Sverige för att söka politisk asyl. Jag brukar i detta sammanhang tänka på de olika förslag och propositioner som handlar om att transportbolag skall tvingas sortera ut asylsökande redan innan de kommer till Sveriges gräns — rent av innan de kliver på flygplanet — så att vi inte skall behöva hantera dessa ärenden i Sverige. Den proposition som i något urvattnat skick nådde riksdagen i våras blev dock avslagen av riksdagens majoritet. Regeringen söker också medvetet begränsa antalet asylsökande till Sverige genom DDR-överenskommelsen. Med varje pusselbit som läggs till mönstret framstår det klarare och klarare att detta var en medveten överenskommelse i syfte att få bort den tredjedel av de asylsökande som kom till Sverige, nämligen de som kom till Trelleborg. Det lyckades också under en kortare tid. Om invandrarministern nu vill stå för en annan flyktingpolitik, hoppas jag därför att han också kommer upp till bevis i den saken.

Fru talman! Georg Andersson anklagar oss för att föra en destruktiv debatt och för att komma med ohållbara beskyllningar gentemot regeringen i vad gäller visumtvånget. Det kan inte ha undgått vare sig Georg Andersson eller någon annan i regeringen att Sverige i dag genom påtryckningar på DDR har framtvingat ett visst visumtvång för genomresande flyktingar, som skulle kunna komma till Sverige och söka politisk asyl. Visumtvånget för politiska flyktingar, det vill jag betona, följer den praxis som gäller över hela Europa. En turk eller en kurd som skulle tänka sig att komma till Sverige med tåg för att söka politisk asyl kan inte göra det. Han blir först stoppad vid tyska gränsen på grund av visumtvånget och sedan också vid den danska gränsen. Han har således inga möjligheter att få sin av Genåvekonventionen garanterade rättighet att söka politisk asyli Sverige. Det har tydligen undgått den nuvarande invandrarministern att förhållandena är sådana. Självfallet borde det vara så att när en människa kommer till våra gränser skulle han inte behöva pass, papper eller visum för att söka politisk asyl och kunna få det. Det skulle vara i överensstämmelse med Genåvekonventionen. Då däremot DDR:s myndigheter ålägger denna person visumtvång, har vi överlämnat ansvaret för lagöverträdelser till andra länders myndigheter i stället för att själva ta hand om dem. Nu vill jag ställa en fråga till Georg Andersson. Är ni beredda att i enlighet med svensk lagstiftning och Gen&veöverenskommelsen lämna en information till våra grannländer om att visumtvång gäller för alla som vill komma till Sverige med undantag för dem som söker politisk asyl? Enligt svensk lag behöver nämligen dessa inte ha något visum för att komma till Sverige och här söka politisk asyl. Det är en lätt sak att kungöra det för våra grannländer. I så fall överensstämmer praxis med vår lagstiftning. Då lever vi upp till de internationella överenskommelser som vi varit med om att underteckna. Antingen skall vi se till att tillämpningen av lagen sammanfaller med dess anda och bokstav och att vi följer internationella överenskommelser eller också skall vi säga att vi inte kan tillämpa lagen eller följa de ingångna överenskommelserna. I det senare fallet måste lagen ändras och avtalen sägas upp. Då får vi ta den debatten. Men så länge vi har en lagstiftning och internationella överenskommelser skall inte minst vi som sitter i riksdagen se till att dessa följs i praktiken.
Fru talman! Det stora problem som de långa väntetiderna utgör och de sociala konsekvenser för flyktingdebatten som de för med sig inser uppbarligen också regeringen. Den förstärkning med 126 nya tjänster som Georg Andersson talade om är naturligtvis väldigt välkommen. Men frågan är om den är tillräcklig för att få ned väntetiderna till en rimlig nivå. Eftersom dessa tjänster skall fördelas på departementet, invandrarverket och polisen — det blir alltså frågan om ett 40-tal tjänster på varje nivå — är förstärkningen inte så förfärligt imponerande. Jag skulle vilja fråga Georg Andersson om han själv gör bedömningen att dessa insatser och andra insatser som kan vara aktuella i departementet kan leda till att man får ned väntetiderna till en rimlig nivå. Jag berörde även frågan om det nordiska samarbetet och möjligheterna att få ett gemensamt nordiskt ansvarstagande för flyktingarna. Detta kommenterade Georg Andersson inte närmare. Men det skulle vara intressant att få höra hur pass stor optimism Georg Andersson känner inför de överläggningar som i morgon skall äga rum i Helsingör när det gäller att åstadkomma ett gemensamt nordiskt ansvarstagande i detta avseende. Som jag sade tidigare tycker jag att detta vore logiskt. Vi har genom passfriheten en gemensam gränsbevakning, och vi har en gemensam arbetsmarknad. Därför kanske en gemensam flyktingpolitik vore ett mål att sträva mot, även om det säkerligen kommer att ta tid.

Fru talman! Jag beklagar att Bengt Westerberg inte ville utnyttja sin replikrätt till att här ta avstånd från de grova beskyllningar som Maria Leissner riktat mot regeringens flyktingpolitik. Till Maria Leissner vill jag bara säga att vi har en generös flyktingpolitik. Mina siffror visar att antalet asylsökande och antalet bifall har ökat. Vi strävar efter att ta emot flyktingar på ett humant sätt, så långt det är möjligt. Vi har inget flyktingtak. I nästan varje intervju jag ställt upp i under den månad jag varit invandrarminister har jag sagt att vi inte har något flyktingtak. Men Maria Leissner fortsätter att sprida den vilseledande informationen. Det krävs inte visum för att en asylsökande som kommer till vår gräns skall få sin asylansökan prövad. Så är det. Regeringen har heller inte lagt fram något förslag om sanktioner mot flygbolag. Det vet debattörerna här. Pär Granstedt frågade om min bedömning när det gäller möjligheterna att få ned väntetiderna. Min erfarenhet är begränsad. Jag kan bara uttrycka en mycket stark förhoppning att vi med de extra insatser som gjorts verkligen skall kunna få ned väntetiderna framför allt till gagn för flyktingarna men också till gagn för det administrativa arbetet i detta sammanhang. Men det är alltså framför allt av omsorg om flyktingarna som vi arbetar på att pressa ned väntetiderna. Vi arbetar mycket hårt med detta. Så ytterligare någon synpunkt när det gäller regeringens arbete på det internationella planet. Regeringen har vid ett flertal tillfällen diskuterat flyktingfrågorna med hänsyn till vilka internationella initiativ som kan tas. Diskussioner har fortlöpande förts med FN:s förre och nuvarande flyktingkommissarie, med övriga nordiska länder och med andra europeiska länder. Med den information jag hunnit inhämta vill jag betyga att Sverige spelat en betydelsefull roll för att få i gång en konstruktiv europeisk dialog i dessa frågor, i syfte att få ett ökat europeiskt ansvarstagande för flyktingfrågorna. Regeringen som kollektiv kommer att fortsätta med det arbetet. Om Bengt Westerberg tycker att det är litet svagt att det bara är en nyutnämnd invandrarminister som nu svarar på dessa frågor, vill jag försäkra att bakom mitt och andra regeringsföreträdares agerande står en samlad regering, inkl. statsministern. I de diskussioner som regeringens representanter förde i Genéve med FN:s flyktingkommissarie så sent som för ett par veckor sedan gick man igenom förberedelser för ett möte på ministernivå och vilken roll Sverige kan spela i detta sammanhang. Vi är beredda att påta oss en framträdande roll. Närmast förestående är det nordiska ministermötet i morgon. Resultatet av det kan jag inte uttala mig om i dag. Jag hoppas att det blir framgångsrikt. Därefter följer ett antal europeiska möten på hög tjänstemannanivå. Detta sker inte för att smita undan ansvaret — jag minns inte exakt hur Alexander Chrisopoulos uttryckte sig — utan det är ett uttryck för regeringens samlade agerande. Vi strävar efter att få till stånd en europeisk ministerkonferens i början av nästa år. Detta är regeringens samlade politik på detta område. Låt mig slutligen i detta inlägg kort kommentera frågorna om DDR. Bakgrunden till att den svenska regeringen tog kontakt med DDR var att detta land under 1984 och 1985 systematiskt började åsidosätta en praxis beträffande transitviseringar, en praxis som alla våra grannländer, och även Sverige, följer. Denna internationella praxis innebär att ett land inte utställer transitvisum till en person som saknar tillstånd att resa in i destinationsstaten. En stort antal andra europeiska länder tog samtidigt upp denna fråga med DDR. Det ansågs vara orimligt att DDR i praktiken svarade för kanske en tredjedel av flyktinguttagningen till Västeuropa. DDR har själv inte undertecknat Genåvekonventionen och tar inte själv emot flyktingar. DDR:s handlande styrdes inte alls av humanitära motiv. Denna fråga har sedan granskats av såväl konstitutionsutskottet som socialförsäkringsutskottet, och båda utskotten har konstaterat att det inte finns någon grund för att rikta kritik mot regeringens agerande i detta sammanhang.

Fru talman! Även jag vill välkomna Georg Andersson till hans nya post som invandrarminister, och jag uttrycker förhoppningen att han skall bli framgångsrik då det gäller att föra en human och generös flyktingpolitik. Detta gäller inte bara själva politiken. Det gäller också att tillämpningen av vår lagstiftning skall vara generös och human. Det räcker inte med att säga att man vill ha en fast och konsekvent tillämpning av politik och lagstiftning, vilket ibland sägs. Denna politik måste kombineras med generositet och humanitet. Jag vill i dagens debatt gärna säga att den svenska flyktingpolitiken och tillämpningen av konvention och lagstiftning allmänt sett ligger på en hög nivå, mätt med internationella mått. Därför kan det leda fel om man bortser ifrån detta grundläggande inslag. Detta innebär inte att både flyktingpolitiken och tillämpningen av den är vidhäftad med bestämda brister. Jag hälsar med tillfredsställelse att Georg Andersson nu avser att utreda frågan om förvar av barn. Det är angeläget att det blir en reform på detta område. Jag var själv med i invandrarpolitiska kommittén där vi framställde förslag i denna riktning. Det behövs ett snart genomförande av de väsentliga delarna i asylutredningens förslag. Många av de kontroverser och dispyter som förekommer i dag grundar sig just på att vi i fråga om direktavvisningar inte har tillräcklig rättssäkerhet och rättstrygghet.

Jag vill till invandrarministern gärna säga att jag har fått intrycket att det finns gehör för ett förslag inom kort om en utökad flyktingkvot. Det är generande att det finns en rad kommuner runt om i landet — inte alltför många men ändå — som inte har träffat avtal med invandrarverket om flyktingmottagning. Det finns anledning för de kommuner som har tagit initiativ för att få sådana överenskommelser att överväga sin situation på nytt och vara med om att fördela insatser och bördor på detta område. Slutligen vill jag säga att jag finner det angeläget att det kommer till stånd en internationell konferens på hög nivå. Den bör förberedas väl. Det rör sig inte om någon underskattning av någon invandrarminister, men frågan är nu så akut att regeringschefer bör ta initiativ och försöka verka för en lösning av den.
Fru talman! Hans Göran Franck framförde avslutningsvis precis de synpunkter som jag har velat framföra i min interpellation och i denna debatt. Självfallet bygger inte heller min fråga på någon som helst ringaktning av invandrarministern. Tvärtom vill jag gärna instämma i de välgångsönskningar som kolleger i kammaren har framfört till honom. Sedan vi under en följd av år har fört diskussioner i olika organ och på en något lägre nivå än statschefsnivå, är det angeläget att denna fråga nu förs upp på statsministeroch premiärministernivå, vilket vad jag förstod var precis samma önskemål som Hans Göran Franck gav uttryck för. Jag tolkar Georg Anderssons tystnad när det gäller den konkreta fråga som jag har ställt så, att några sådana planer för närvarande inte finns från svensk sida. Men jag hoppas att Georg Andersson är beredd att ta upp frågan inom regeringen och försöka förmå sin chef i regeringen att agera mer aktivt än hittills.
Fru talman! Jag vill tacka invandrarministern för de två dementier som jag fick, nämligen att det inte finns något inofficiellt flyktingtak och att det inte heller krävs visum om man är politisk flykting och kommer till Sverige. Det är emellertid något märkligt att därefter höra invandrarministern säga att DDR-överenskommelsen ändå är helt i linje med gällande internationell praxis och svensk rätt. Om det inte krävs visum för att komma till Sverige och begära asyl, finns det inte heller någon som helst möjlighet för svenska myndigheter att begära att andra länders myndigheter skall avkräva asylsökande visum för att släppas igenom till den svenska gränsen. Jag utgår från att man kommer att informera DDR om den inställning som invandrarministern har redogjort för, nämligen att vi inte kräver visum för asylsökande. Det skulle i så fall innebära att vi återigen börjar ta emot de eventuella asylsökande som reser via DDR. Den internationella praxis som invandrarministern åberopade är också något märklig. Jag har inte lyckats få något belägg för att en sådan praxis existerar, utan tvärtom brukar alla länder instämma i Gen&vekonventionen, i vilken det sägs att man inte behöver ha dokument för att få söka politisk asyli ett land. Bl.a. artiklarna 28 och 31 i Gendvekonventionen berör just den frågan. Vår överenskommelse med DDR har fått en del tråkiga följder. Det är helt riktigt att olika europeiska länder har tagit kontakt med DDR -— det var efter det att Sverige hade gjort det. Omedelbart efter var både Danmark och Västtyskland ute och ville ha samma stopp för flyktingar via DDR. Det påverkade också de siffror som invandrarministern talade om. Att siffrorna på något sätt skulle tyda på en generös flyktingpolitik är inte helt givet. De siffror som vi har tillgängliga pekar på att Västtyskland har fått ta emot många tusen av de asylsökande som skulle ha kommit till den svenska gränsen. Det är en dramatisk ökning för Västtysklands del som inte motsvaras av den ökning som Sverige har fått under första halvåret 1986. Siffrorna visar också att vi i mycket stor utsträckning väljer att direktavvisa asylsökande vid gränsen, något som är ett hot mot rättssäkerheten. Jag skulle välkomna initiativ för en mer generös flyktingpolitik, där invandrarministern säger: Ja visst, vi upphäver vår överenskommelse med DDR, vi kommer inte med fler propositioner som syftar till att förhindra flyktingar från att komma till Sverige, vi ökar flyktingkvoten och täpper till hålen i rättssäkerheten. I så fall skulle vi få en god enighet om flyktingpolitiken i kammaren.

Fru talman! Invandrarministern hävdar att vår flyktingpolitik är generös och human, genom att hänvisa till den ökning av asylsökande som ägt rum i Sverige under de senaste månaderna. Vad är det för flyktingar som har sökt sig hit? Jo, de kommer från Västtyskland, transporterade av Lufthansa. Det handlar om samma personer som har kanaliserats via Västberlin till Västtyskland, samma personer som vi har stängt möjligheterna att komma till Sverige för, genom överenskommelsen med DDR, och som västtyskarna direkt, passivt eller aktivt, uppmuntrat att så att säga lämpa över till Sverige. Det sker i en tid när länderna i Europa bollar med flyktingar och anstränger sig för att stänga sina gränser så mycket som möjligt. Nu har också Västtyskland med DDR träffat samma överenskommelse som Sverige, och flyktingtillströmningen till Europa via DDR har stoppats. Den ökning som Georg Andersson redovisade bedöms därför av alla initierade personer som tillfällig. Siffrorna kommer så småningom att vara helt annorlunda. Dessutom försöker Georg Andersson liksom andra i den här kammaren att skylla på DDR när det gäller problemen med visumtvång, med hänvisning till att det landet inte har medverkat till att flyktingar kommit till Sverige av humanitära skäl utan underförstått genom vinstintresse. Vad vill då Georg Andersson komma med för rekommendation till DDR? Är Georg Andersson beredd att säga till DDR-myndigheterna: Ni skall inte tjäna pengar på de flyktingar som kommer och som är förföljda? Är ni beredda att gratis transportera dem till Sverige eller att Sverige skulle betala kostnaderna för dem? Har vi kommit med sådana krav? Är det vad vi önskar från DDR, att de utan vinstintresse skulle underlätta för förföljda personer att komma till Sverige för att söka politisk asyl? Nej, det var inte vår önskan. Vår önskan genom visumtvånget och överenskommelsen var att stoppa deras möjligheter att komma hit. Då kan man naturligtvis diskutera vem som är human och vem som inte är det i det här sammanhanget. Georg Andersson säger att regeringens samtal med DDR under 1985 har granskats av både konstitutionsutskottet och socialförsäkringsutskottet, att en fullständig redogörelse har lämnats och att ingetdera utskottet har anledning att kritisera regeringens handlande. Han förutsätter att vi har läst betänkandena. Ja, men vi läser där en mycket allvarlig kritik gentemot regeringens handlande. Jag rekommenderar Georg Andersson att återigen läsa de aktuella betänkandena.
Fru talman! Jag kommer att vara envis: Allt faller, om förutsättningarna för att ta emot flyktingar försämras och om klimatet hos befolkningen försämras — jag tänker på fråga nr 3 i Per Arne Aglerts interpellation. Jag upprepar min fråga till Maria Leissner: Vad gör folkpartiet för att hetskampanjen gentemot invandrare och flyktingar i Malmötrakten skall stoppas?

Fru talman! Maria Leissner envisas med att tala om överenskommelsen med DDR, trots att förekomsten av en sådan har dementerats i en rad replikomgångar. Jag noterar att socialförsäkringsutskottets betänkande var enhälligt på den här punkten. Frågan är vart Maria Leissner vill komma med sin argumentation och om hon vill helt upphäva den reglerade invandringen. Jag trodde ändå att det fanns en bred enighet om att vi har och skall ha en reglerad invandring men en generös asyllagstiftning. Jag vill sammanfatta innehållet i den flyktingpolitik vi bedriver. Den har en rad inslag. Vi vill genom vårt internationella, och respekterade, arbete i FN medverka till att flyktingproblem inte skall behöva uppkomma. Sverige hör därför till de största bidragsgivarna när det gäller FN:s flyktingarbete. Vi har under de senaste åren också tagit en rad initiativ för att åstadkomma ett ökat sameuropeiskt ansvarstagande för flyktingfrågor och är just nu djupt engagerade i försöken att få till stånd en ministerkonferens. Vår asyllagstiftning går längre än den lagstiftning på området som finns i många andra europeiska länder. Den svenska flyktingkvoten omfattar 1 250 platser, medan jämförbara länder har kvoter på 250 platser —- eller ingen kvot alls. I själva verket har UNHCR inte tillgång till en kvot som den svenska i något annat europeiskt land. Sverige hör till de länder i Europa som tar emot flest asylsökande. Räknat per capita har vi under de senaste åren tagit emot fler asylsökande än något annat europeiskt land. Jag vill också framhålla att Sverige har det mest ambitiösa mottagningsprogrammet av alla europeiska länder. Över 200 kommuner i landet är engagerade. Sverige är ett av de få länder som har ett skydd inskrivet i lagen för s.k. B-flyktingar och för krigsflyktingar. Härtill kommer att många personer, som inte ens med en mycket välvillig tolkning av Gen&vekonventionen kan anses behöva skydd här, ändå får stanna i Sverige av humanitära skäl. Sverige har också satsat stora resurser på att möjliggöra mycket grundliga utredningar av asylärenden. Sverige är vidare ett av de få västeuropeiska länder, vilkas lagstiftning verkligen garanterar den asylsökandes rätt att även på verkställighetsstadiet framföra nya skäl för att få stanna i landet. De hårt kritiserade direktavvisningarna vid gränsen har nyligen setts över av asylutredningen. Dess förslag skall nu remissbehandlas, och regeringen kommer därefter att ta ställning till vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Jag har velat nämna detta sammanfattningsvis i debatten för att markera 10 november 1986 = att vi enligt min mening har en god grund att bygga vidare på i det fortsatta generösa och humana flyktingarbete som jag vill bedriva.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat bostadsministern om vilka åtgärder statsrådet ämnar vidta så att socialtjänstlagens intentioner tillgodoses vad gäller den sociala rättigheten att få sina önskemål i boendet tillgodosedda beträffande boende och upplåtelseform. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara denna fråga. En av socialtjänstens uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen. Detta skall enligt förarbetena till socialtjänstlagen ske genom att socialtjänsten tillför underlag till planeringen, deltar i planeringen samt deltar i uppföljningen. Medverkan från socialtjänstens sida sker bl.a. genom att förtroendevalda och personal bidrar med sina kunskaper om människors levnadsvillkor. Framför allt kan socialtjänsten bidra med sina kunskaper om varför sociala problem uppstår och hur de skall kunna förebyggas. Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen har i förarbetena givits en vid innebörd och syftar till att påverka utformningen av hela boendemiljöni nya och äldre bostadsområden i kommunen. Det handlar således om att I bidra med en helhetssyn på planeringen utifrån socialtjänstens sociala erfarenheter, inte enbart om boendeformen som sådan. Det övergripande ansvaret för den kommunala planeringen vilar på kommunstyrelsen, vilket understryks i förarbetena till socialtjänstlagen.

Vidare är det viktigt att närmiljön fyller kraven på tillgänglighet för alla, att den främjar kontakt och gemenskap mellan människor samt att det finns möjligheter till differentierade kulturoch fritidsaktiviteter för alla. När det gäller Göte Jonssons fråga om valfrihet beträffande boendeoch upplåtelseform har jag svårt att se hur han kopplar detta till socialtjänstens skyldigheter inom samhällsplaneringen. De främsta hindren för valfrihet i boendet har socialtjänsten inga möjligheter att påverka. Slutligen vill jag framhålla att socialstyrelsen för närvarande arbetar med allmänna råd vad gäller socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Dessa kommer inom kort att remissbehandlas. Jag ser mot bakgrund av vad jag här redovisat inga skäl att föreslå regeringen att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag har ställt interpellationen på grund av att det bostadsbyggande och den bostadssanering som har skett under efterkrigstiden och även dessförinnan visar sig ha mycket långtgående sociala brister. Bristerna hänger samman med bostadsproduktionens inriktning sedan lång tid tillbaka. Jag vill peka på några stora brister när det gäller tidigare beslut och inriktning. Rivningsraseriet på 1950 och 1960-talet, då viktiga kulturmiljöer försvann, kulturmiljöer som även hade värdefulla sociala inslag, var i stor utsträckning en följd av hyresregleringen i den tidens bostadsbestånd. Vi har miljonsatsningen, där man byggde ensidigt, enbart utifrån volym och inte utifrån människornas önskemål. Från moderat sida varnade vi för den formen av bostadsproduktion under miljonprojektet. Vi sade: Vi vet vad människorna vill ha. Producera de bostäder som man vill ha! I annat fall kommer vi att skapa sociala problem beroende på bostadsproduktionens inriktning. Dessutom vill jag peka på att den bostadsproduktion som socialdemokratin står för — och har stått för — har medfört segregation i boendet. Detta beror också på inriktningen av bostadsproduktionen när det gäller såväl former som upplåtelsesituationer i olika sammanhang. Det är intressant, herr talman, att bostadsminister Hans Gustafsson i den nu senast till riksdagen avlämnade propositionen, proposition 1986/87:48, erkänner dessa sociala misslyckanden. Jag citerar på s. 37: ”Enligt min mening stimulerade statsmakterna det industrialiserade byggandet i sådan utsträckning att det är skäligt att samhället nu tar ett finansiellt ansvar för att förbättra områden med uppenbara brister innan några oåterkalleliga kapitalförluster har uppkommit.” Detta visar hur allvarliga brister vi har haft när det gäller inriktningen av bostadsproduktionen. Här talar bostadsministern tyvärr inte i första hand om de sociala bristerna — de negativa sociala effekter som vi har fått av denna inriktning av produktionen — utan han talar om de ekonomiska effekterna av kapitalförstöringen. Det är, menar jag, en alldeles för snäv begränsning i detta sammanhang. Jag skall be att få en bild på overhead-projektorn här i kammaren. Hur har vi byggt, och hur vill människor bo? Jag ställer den frågan till statsrådet, för jag menar att i svaret på den frågan ligger också ett klart socialt ansvar. Om vi ser på relationen mellan hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, finner vi att 27 96 för närvarande bor i hyreshus — i flerfamiljshus. Om man finge bo som man ville, skulle 10 96 av svenska folket bo på det sättet. I bostadsrätter bor 12 96. Om man ville, skulle 11 96 bo i bostadsrätter. I ägda småhus bor 48 96. Om man finge bo som man ville, skulle där bo 73 96. Detta är talande siffror. Jag menar att bostaden är en av de viktigaste sociala faktorerna när det gäller möjligheten för familjer och människor att forma sin tillvaro. Om vi inte inriktar vår bostadsplanering och vårt bostadsbyggande utifrån ambitionen att tillgodose människornas vitala önskemål och behov, då skapar vi politiker sociala problem. Och det är det som den socialdemokratiska politiken har åstadkommit — sociala problem på bostadssektorn och i olika sammanhang. Jag vill med anledning av statsrådets svar ställa frågan: Anser inte socialministern att möjligheten för en familj — och möjligheten för en gammal människa — att välja rätt bostad har en viktig socialpolitisk sida?

Från socialdemokratins sida går man ut med stolta deklarationer, i bostadspropositioner och i andra sammanhang, och säger att vi har en socialt inriktad bostadspolitik. Vi har fått mycket markanta antisociala effekter av den socialdemokratiska bostadspolitiken. En sista fråga till statsrådet blir därför: Hur tänker statsrådet bidra till att lösa detta problem när det gäller framtida byggnation, så att bostadskonsumenterna utifrån sociala önskemål får större möjligheter att påverka sitt boendeval i framtiden?
Herr talman! Jag håller med Göte Jonsson om att detta med boendet är en viktig social fråga. Men jag avser inte att här ta upp en bostadspolitisk debatt med Göte Jonsson. Regeringens bostadspolitiska proposition har lagts fram för riksdagen och kommer att behandlas i vederbörlig ordning. Det finns alltså tid att återkomma till en diskussion om dessa frågor. Det är klart att ekonomiska faktorer i stor utsträckning avgör var människorna har råd att bo. Göte Jonsson vet att vi har vissa möjligheter att stimulera människor till ett bättre boende. Vi har bostadsbidrag till barnfamiljer och kommunalt bostadstillägg till pensionärerna, alltså ett bidrag som är behovsprövat. Jag vill precis som Göte Jonsson hävda att människornas boendeförhållanden har social betydelse. Men det är i första hand de ekonomiska faktorerna som avgör hur människorna skall bo. Jag utgår ifrån att Göte Jonsson och vi tillsammans kanske med gemensamma krafter kan se till att få en annan ekonomisk fördelning när det gäller boendeförhållandena i det här landet, för att kunna tillgodose de ofta berättigade behov som Göte Jonsson tar upp genom sin interpellation.

Herr talman! Jag vill än en gång fråga statsrådet om inte statsrådet anser att just rättigheten att välja rätt bostad är viktig och om inte statsrådet vill medge att det ur social synpunkt är en mycket stor brist att vi inte alls kan erbjuda de former av bostäder som bostadskonsumenterna vill ha. Jag håller med om att den här frågan visst är en ekonomisk fråga. Men det besynnerliga i detta fall är att den politik som regeringen för när det gäller bostadsproduktionen och även de sociala insatserna i vissa fall innebär att de mest betalningssvaga grupperna hänvisas till den dyraste boendeformen, nämligen hyreshusboendet. Socialdemokraterna har under hela efterkrigstiden stimulerat flerbostadsproduktionen på bekostnad av det billigare boendet i småhusproduktion. Sedan säger man att det är en produktion som har social inriktning. Men det är ju precis tvärtom, när man producerar de dyraste bostäderna för just betalningssvaga grupper och sedan tvingas gå in med vissa subventioner för att de över huvud taget skall ha möjlighet att bo där! Den politiska inriktningen av bostadsproduktionen har inte någon som helst social ambition, menar jag, utan det är andra motiv som styr produktionen. En annan sak som jag vill peka på är det faktum att 70-80 96 av svenska folket vill äga sin bostad, detta oberoende av partitillhörighet, inkomst osv. Men oaktat detta önskemål — som jag också menar har en viktig social utgångspunkt — ger inte den socialdemokratiska regeringen våra bostadskonsumenter möjligheten att få äga sina bostäder; framför allt de betalningssvaga tvingas hyra sina bostäder. Därmed skapas inte heller den sociala trygghet som det skulle innebära för dem som så önskar att få äga sin bostad. Detta är den andra viktiga sociala bristen i regeringens bostadspolitik. Jag hoppas att socialministern är beredd att inom regeringen verkligen ta upp dessa viktiga frågor. Såsom socialtjänstlagen nu enligt socialministern är skriven, kan man ju ur social synvinkel egentligen påverka enbart sandlådan och i viss mån koloniträdgården och annan yttre miljö. Men när det gäller den viktiga frågan om att välja form för bostad och leverne, då säger statsrådet: Här kan man inte åberopa socialtjänstlagen.
Prot. 1986/87:23 Herr talman! Den enda fråga som här har ställts är följande: Är rätten att 11 november 1986 välja bostad viktig? Svaret är ja. Men det gäller då också att alla människor SE 5 Eee söt ä Om socialnämndernas skall ha samma ekonomiska förutsättningar att välja den bostad de vill ha. ; 3 medverkan i samhälls Göte Jonsson talar om de betalningssvaga i samhället. Jag undrar vad Göte Jonsson och hans partikamrater har gjort för att förbättra situationen för dessa betalningssvaga. Jag har levt längre i det svenska samhället än vad Göte Jonsson har gjort. Jag har upplevt hur dåliga bostäderna var när jag växte upp, och jag har varit med och sett resultatet av den socialdemokratiska bostadspolitiken, som lett till att flertalet människor i dag har en dräglig bostad. Jag kan inte se att Göte Jonsson, högern och numera moderaterna har gjort särskilt mycket för att flertalet människor i det här landet skall få en hygglig bostad.

Herr talman! Jag kan än en gång bekräfta att statsrådet har levt längre i det svenska samhället än jag — jag har också tidigare bekräftat det påståendet från statsrådets sida. Jag kan även instämma i att bostadsbeståndet är bättre nu än det var på 1920-talet för väldigt många. Men det är inte svar på min fråga. Statsrådet Sigurdsen, som har ansvaret för de sociala frågorna i regeringen, måste ändå medge att mycket av orsakerna till de sociala problemen står att finna i just bostadsproduktionens inriktning och i den massproduktion av bostäder som skedde bl.a. under miljonprogrammets tid. Då tvingades människor in i en bestämd lägenhet, om de över huvud taget skulle få någon. Nog måste, herr talman, de frågor det här rör sig om ses i ett vitt socialt perspektiv. Det handlar ju om att t.ex. en barnfamilj som gärna vill ha en liten villa med trädgård och egen sandlåda inte får denna möjlighet utan tvingas in i en bostad där familjen inte trivs. Visst har detta en social dimension! Det allvarliga är att regeringen och bostadsministern medger misstagen i den proposition som statsrådet Sigurdsen här refererar till. Men trots att bostadsministern pekar på bristerna tar han inte det sociala ansvaret när det gäller möjligheterna att undanröja dessa brister. Då måste jag som ledamot av socialutskottet i denna riksdag vända mig till den som har det yttersta ansvaret i regeringen när det gäller det sociala området och ställa frågan: Vad tänker statsrådet Sigurdsen göra för att komma till rätta med dessa vitala sociala brister i bostadsproduktionen? Jag är besviken över att statsrådet inte mera konkret har försökt att säga ifrån och klart uttalat att hon från sin sida skall göra vad hon kan för att lösa dessa problem, så att människor får den bostad de efterfrågar och så att de därigenom kan skapa en bättre social miljö för sig själva, sin familj och sina barn. Detta gäller också för de gamla människorna i vårt samhälle.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ge ytterligare direktiv till studiemedelskommittén så att reella förbättringar för studenterna kan komma till stånd och om jag anser att det finns någon realistisk väg att utjämna den sociala snedrekryteringen utan att öka den ekonomiska lönsamheten för högskolestudier. Med hänsyn till att jag förra veckan besvarade en interpellation av Lars Leijonborg angående kostnadsramarna för studiemedelskommitténs arbete vill jag nu bara helt kort upprepa min inställning i denna fråga. Min uppfattning är att studiemedelskommittén bör få slutföra sitt uppdrag enligt givna direktiv under det år som återstår av utredningstiden. Först när kommittén har presenterat sina förslag är det möjligt att bedöma vilka möjligheter till omprioriteringar som finns inom dagens studiemedelssystem. Inte förrän denna fråga är helt klarlagd är det enligt min uppfattning meningsfullt att diskutera i vilken mån ytterligare medelstillskott är nödvändiga och hur dessa i så fall skall finansieras. Det är av stor betydelse att uppnå en jämnare social rekrytering till högskolestudier. Denna inställning finns också klart markerad i studiemedelskommitténs direktiv. Pär Granstedt kan därför vara övertygad om att rekryteringsaspekterna kommer att väga mycket tungt vid de bedömningar som regeringen kommer att göra när det gäller det framtida studiemedelssystemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr, får jag väl säga, var svaret ungefär det jag hade väntat mig. Det är tråkigt därför att studiemedelssystemet för högskolestuderande och vissa andra grupper befinner sig i en akut kris — jag vill understryka ordet akut. Det är alltså inte fråga om problem som vi kan förutse på några års sikt utan problem som finns här och nu. Krisen har två huvuddelar. Den ena huvuddelen är det faktum att studiemedelssystemet i dag inte ger en rimlig försörjning åt dem som heltidsstuderar. Det innebär att två tredjedelar av alla högskolestuderande i dag måste förvärvsarbeta vid sidan om sina heltidsstudier för att klara ekonomin. För många av dessa har förvärvsarbetet en så stor omfattning att det blir ett hinder för studierna. Bristerna i studiemedelssystemet bidrar på det sättet till att öka utslagningen från högskolan. Genomströmningshastigheten blir låg, och många klarar inte av sina studier utan lämnar dem i förtid. Detta innebär i sin tur — förutom de allvarliga sociala konsekvenser som det kan innebära för de enskilda studenterna — att vi utnyttjar våra högskoleresurser på ett dåligt sätt. Den andra huvuddelen av krisen är att skuldbördan för dem som avslutat sina studier blir mycket tung, trots att studiemedelssystemet är så bristfälligt och ger så svagt ekonomiskt underlag under studietiden. Skulder på 100 000 å 200 000 kr. är inte något ovanligt. Trots att det finns vissa anståndsmöjligheter vet vi att studieskulderna leder till kronofogdeärenden för tusentals akademiker. Särskilt drabbade är naturligtvis de högskoleutbildade lågin Prot. 1986/87:23 komstgrupperna, sjuksköterskor, bibliotekarier, socialsekreterare m.fl. Det 11 november 1986 är uppenbart att denna situation verkar avskräckande för många som ioch = Yoda för sig skulle vilja välja ett yrke som kräver högskolestudier. Vi har just i dagarna fått besked om att det inte går att fylla platserna till våra sjuksköterskeutbildningar. Jag vågar påstå att det är en direkt följd av den dåliga ekonomiska situation som sjuksköterskorna kan påräkna när de är färdigutbildade och skall återbetala sina skulder. Liknande problem kommer vi att få se för andra grupper. Jag vågar också påstå att studiestödssystemets brister var en av orsakerna till de oroligheter som vi just har haft på arbetsmarknaden. Det här har också konsekvenser när det gäller den sociala snedrekryteringen. Det är självklart att det är de som har minst stöd hemifrån, de som inte har en stark studietradition hemma, som väljer att avstå från högskolestudier och därmed från den bana som de kanske hade intresse och förutsättningar för. Från centerpartiets sida har vi lagt fram ett förslag till ett bättre studiestödssystem, baserat på dels ett för de allra flesta högre totalbelopp, dels en väsentligt högre icke återbetalningspliktig del. Det skulle leda till rimliga försörjningsmöjligheter för de studerande under studietiden och en rimlig återbetalningsbörda efteråt. Men — och detta är viktigt — ett sådant system kostar naturligtvis mera pengar än det nuvarande, i varje fall på sikt. Genom att vi samtidigt föreslår att lånedelen skall lyftas över på bankerna blir belastningen på statsbudgeten kortsiktigt inte större, men på sikt kostar det mera. Därmed är vi inne på studiestödsutredningens direktiv. Det besked som vi får från utbildningsministern är att studiestödsutredningen skall arbeta vidare enligt sina direktiv och sedan, när den är färdig, skall man ta ställning till om de befintliga ekonomiska ramarna är tillräckliga eller icke. Då är det viktigt att komma ihåg att det står i direktiven att kommitténs förslag inte bör få leda till totalkostnadsökningar för stat eller kommuner. Reformförslag bör således finansieras genom omprioriteringar inom studiestödsområdet eller mellan detta och näraliggande områden, heter det vidare. Med den modell som utbildningsministern företräder kan jag bara se att det finns två vägar. Antingen tänker han sig att studiestödsutredningen lägger fram ett förslag som rimligen inte kan innebära reella förbättringar för de studerande och att regeringen och utbildningsministern i efterhand kommer som en jultomte och lägger på de nya pengarna, efter det att studiestödsutredningen har fått schavottera med ett omöjligt förslag. Eller också konstaterar utbildningsministern att det här gick inte. Då tänker han tillsätta en ny utredning, som får utreda detta ytterligare en tid. Det skulle vara intressant att höra vilken av de båda vägarna utbildningsministern har tänkt sig — jultomtealternativet eller långhalningsalternativet. Bägge är naturligtvis oacceptabla, eftersom de skjuter problemen på framtiden. Dessutom konstaterar jag att min fråga om det är möjligt att klara den sociala snedrekryteringen inom nuvarande ekonomiska ramar inte har besvarats.

Herr talman! Påståendet att vårt studiesociala system befinner sig i en akut kris är väl ändå något överdrivet, Pär Granstedt? En företrädare för det andra s.k. mittenpartiet uppgav nyligen att vi antagligen har det bästa studiesociala system som finns i något land men att det kan göras ännu bättre. Det är i alla fall ett mer nyanserat uttalande, om man påstår att studenterna, låt vara på en anspråkslös levnadsnivå, kan klara sig med detta. En folkpensionär med låg eller ingen ATP har en årlig inkomst av för närvarande 33 500 kr. De flesta folkpensionärer i detta läge lever utan sociala bidrag, men de kan ha kommunalt bostadstillägg. En student får under nio månader leva på ungefär samma anspråkslösa nivå. Jag förstår att det är önskvärt att studenterna kan få en del extra inkomster, men så mycket extra inkomster behövs det inte för att standarden skall vara väsentligt mycket bättre, och det är det tillåtet att förtjäna utan att mista möjligheten att få studiemedel och utan att man behöver förvärvsarbeta så mycket att inte rimlig tid återstår till studier. Det är möjligt att detta belopp skall höjas. Men att påstå att någon i dag skulle kunna säga att han eller hon tyvärr inte kan studera därför att studiemedlen är för små tycker jag inte är rimligt. Det kan vara svårigheter för familjeförsörjare och för äldre studerande, men för huvuddelen av de unga studerande är problemet mindre. Ett allvarligare problem är kanske att så många studerande på gymnasial nivå för närvarande tvingas låna med hjälp av studiemedel. Det är i själva verket så, att var tredje krona som betalas ut i studiemedel går till studerande på gymnasial nivå. När det gäller återbetalningen säger Pär Granstedt att skulder på 100 000-200 000 kr. inte är ovanliga. Låt mig då i alla fall erinra om att den genomsnittliga avgift som nu erläggs av dem som är återbetalningsskyldiga är 2 500 kr. per år — ca 200 kr. i månaden har de att återbetala. Av 600 000 avgiftsskyldiga personer har 1 433 personer en årlig avgift som överstiger 800 kr. per månad, och det är naturligtvis ett stort belopp. Men den bild som Pär Granstedt har tecknat är i mörkaste laget. Det helt avgörande problemet är att vi egentligen inte har en klar uppfattning om hur stort subventionsmomentet är i det nuvarande studiesociala systemet. Det är definitivt större än de 6 å 7 70 som utgår i bidrag — återbetalningsfritt. Olika debattörer i tidningar och i andra sammanhang låter den här subventionsgraden variera — det kan röra sig om någonting mellan 15-20 96 och så mycket som 50 96 —, därför att staten i verkligheten inte får tillbaka vad som motsvarar det reala värdet av de utgivna lånen. Att många får uppskov med sina återbetalningar, som Pär Granstedt nämner, beror ju på att reglerna är sådana att en person med svag ekonomi inte skall behöva utsättas för alltför stora påfrestningar. Det som alltså är en skyddsåtgärd för låntagarna — syftet är att göra det möjligt för dem att tillfälligt slippa återbetala, och många utnyttjar den möjligheten — uppfattas av Pär Granstedt som ett bevis för systemets olämplighet. Men jag föreställer mig att i det banklånesystem som Pär Granstedt i stället tycks vilja ha frågar inte banken om en person har amorteringsförmåga eller inte, utan där skall beloppet erläggas utan hänsyn till vad den återbetalningsskyldige har att betala. Jag tycker att det är rimligt att nämnda utredning får klarlägga hur stort — Prot. 1986/87:23 subventionsmomentet är. Om subventionsmomentet omfattar 20, 30 eller 11 november 1986 40 90 av det totala utbetalda beloppet, finns det ett väsentligt utrymme för = 77 Cia gg omfördelningar — såvitt man anser sådana vara erforderliga. Jag vill också säga att den socialdemokratiska regeringen i mitten av 1970-talet tillsatte en utredning när det gäller de studiesociala problemen. Den regering i vilken Pär Granstedts parti ingick gav dock utredningen allt snävare direktiv och beslöt slutligen att utredningen skulle upphöra. Efter den socialdemokratiska regeringens återkomst har vi emellertid tillsatt en ny utredning, och vi tänker låta den fortsätta.

Herr talman! Först en liten reflexion. Jag undrar vad som är mest humant, att lägga ned en utredning eller att låta en utredning fortsätta trots omöjliga direktiv. Ur utredningsmännens synpunkt är kanske det första alternativet trots allt bättre. Det är viktigt att komma ihåg att studiestödssystemet sedan mitten av 1970-talet har, i varje fall när det gäller bidragsdelen, urholkats ytterligare. Man kan säga att situationen successivt har förvärrats. Utbildningsministern hänvisade till uppfattningen — som jag förmodar är Lars Leijonborgs — att det svenska studiestödssystemet skulle vara överlägset vid en internationell jämförelse, och det är säkert riktigt. Men då måste det också göras en internationell jämförelse av akademikerlönerna, varvid kan konstateras att situationen är en helt annan. Det är möjligt för högskolestuderande i många andra länder att dra på sig betydligt större skulder och sedan ha råd att betala av dem. Eftersom vi i Sverige nu inte eftersträvar en situation med kraftig lönespridning, skall vi nog inte snegla på andra länder utan se på hur situationen är för dem som studerar i dag och hur den kommer att vara när de är färdiga. Den frågan måste vara angelägen både för Lennart Bodström och för mig. Det är därför berättigat att säga att studiestödssystemet är i kris. Det finns naturligtvis studerande som klarar sig bra, men det är tillräckligt många som har stora svårigheter. Det gäller framför allt dem som har försörjningsbörda — det är i dag mycket vanligt att studerande gifter sig och sätter barn till världen. Det måste vara möjligt för studerande att gifta sig och sätta barn till världen utan att råka i en svår ekonomisk situation. Studiemedelssystemet skall tillåta ett normalt familjeliv också för högskolestuderande. Det är litet vilseledande att försöka förringa akademikernas skuldkris genom att hänvisa till de avgifter som i dag betalas, dessutom att ange ett genomsnitt. I det genomsnittet ingår naturligtvis ganska många som studerade för rätt länge sedan, och för dem är den nominella skulden förhållandevis låg och därmed medelavgiften låg. Det som är intressant är vilka skulder de har som i dag slutar högskolan — och jag vågar påstå att de belopp som jag nämnde är relevanta. Vilka skulder kommer de som i dag funderar på att börja på t.ex. sjuksköterskeskolan att ha när de är färdiga? De som vill bli sjuksköterskor jämför naturligtvis sin ekonomi efter en färdig utbildning med den ekonomi som de får om de ställer sig i en snabbköpskassa eller liknande. Det är den situationen som vi måste diskutera. 15 Det är en märklig situation, när utbildningsministern håller benhårt på att 11 november 1986 studiemedelssystemet inte får kosta mer än i dag men inte vet vad det kostar — det framgick av vad han sade.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt fem frågor till mig rörande eventuella förändringar av regionstyrelserna för högskolan och högskolestyrelserna. Birger Hagård har vidare ställt en serie frågor till mig om högskolestyrelserna, deras sammansättning och uppgifter. Interpellationerna berör i sak samma problem. Jag ber därför att få besvara dem samtidigt. Redan för en vecka sedan, den 3 november, besvarade jag en interpellation av Lars Leijonborg som rörde högskolans administration. Jag gav då svar på en del av de frågor som nu har ställts. Därför kan jag nu fatta mig kort. På frågorna om regeringen avser att vidta förändringar som berör regionstyrelserna och högskolestyrelserna vill jag hänvisa till vad jag tidigare har sagt om att dessa frågor för närvarande bereds inom utbildningsdepartementet. Som ett led i den diskussion om en ytterligare decentralisering av beslutsbefogenheter, som under det senaste halvåret har förts med olika företrädare för verksamheten inoni högskolan, har jag bl.a. vid ett möte med högskolans rektorer diskuterat olika tänkbara förändringar av såväl regionstyrelserna som högskolestyrelserna. Jag har ännu inte tagit slutlig ställning i dessa frågor, utan avser att föreslå regeringen att i den kommande budgetpropositionen behandla dessa frågor. Jag har därför inte nu anledning att gå in på Pär Granstedts följdfråga om länsstyrelsernas möjligheter att till viss del överta regionstyrelsernas uppgifter, om högskolestyrelsernas sammansättning eller om arbetsuppgifterna för UHÄ eller Birger Hagårds följdfrågor om högskolestyrelserna. Jag utgår emellertid från att Birger Hagård och jag är helt ense om vikten av att högskoleenheterna har styrelser som kan ta ansvaret för högskoleenheternas ekonomi och långsiktiga planering och samtidigt värna om verksamhetens självständighet. Pär Granstedt har också frågat mig om fördelarna med att föra över arbetsuppgifter från förvaltningschefen till rektor. Jag vill därför påminna om att arbetsfördelningen mellan högskolestyrelsen, rektor och förvaltningschefen nyligen har setts över, efter anmälan till riksdagen i propositionen 1983/84:52. Nuvarande regler för ansvarsfördelningen mellan rektor och förvaltningscheferna bör i huvudsak kunna bibehållas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern också för svaret på denna interpellation, även om det kanske inte var så mycket som blev besvarat. Bakgrunden till interpellationen var det tal som utbildningsministern höll för några veckor sedan inför en grupp rektorer och förvaltningschefer på högskolorna. Utbildningsministern framkastade där en del tankar som var ganska uppseendeväckande. Dit hörde att regionstyrelserna skulle avskaffas, att regionstyrelsernas planeringsuppgifter skulle läggas över på länsstyrelserna, att man i högskolestyrelserna kraftigt skulle banta representationen för de verksamma på högskolan och att rektorn inte längre skulle vara ordförande utan föredragande, vilket nu normalt förvaltningschefen är. Detta har väckt en ganska intensiv debatt och det var därför jag undrade om detta är allvarligt menat från regeringens sida. Man brukar räkna med att när en utbildningsminister i ett så kvalificerat forum för fram sådana tankar beror det på att regeringen åtminstone överväger att genomföra dessa ideér. Nu hoppades jag att utbildningsministern skulle vara lika öppenhjärtig inför riksdagen om vad regeringen egentligen tänker sig som inför rektorer och förvaltningschefer. Men det svar vi har fått är i stort sett bara ett jaså. Den debatt som utbildningsministern ville föra den gången vill utbildningsministern tydligen inte föra längre. Jag vet inte om man skall tolka det som att utbildningsministern är på reträtt från de här funderingarna, att de är på väg till papperskorgen. Det vore i så fall ganska bra. Jag vill gärna säga att tanken att avskaffa regionstyrelserna och föra över deras planeringsfunktioner på länsstyrelserna verkar väldigt illa grundad. Exemplet från det mycket framgångsrika arbetet med Bergslagens tekniska högskola, som framför allt regionstyrelsen i Uppsalaregionen har varit inblandad i, visar värdet av att ha dessa regioner. Om vi vill ha en intim samverkan mellan de stora universiteten och de små högskolorna, är det naturligtvis viktigt att slå vakt om regionstyrelserna och den möjlighet de har att vara en ram för sådan samverkan. Om vi vill se en kvalitativ uppbyggnad av de mindre högskolorna tror jag att det är viktigt att främja denna samverkan mellan universitet och högskola i en region. Det är svårt att se hur det skulle kunna ske utan regionstyrelsernas hjälp eller med hjälp av något annat liknande organ. Att slå sönder dessa funktioner och föra över en del på länsstyrelserna tror jag skulle vara en i det närmaste oduglig lösning. En annan sak är att man kanske skall se över en del av regionstyrelsernas anslagsfördelande uppgifter. Vi har fört fram tankar i den riktningen i våra motioner. Dessutom kanske man kan tillföra regionstyrelserna arbetsuppgifter från UHÄ och även en del nya ansvarsuppgifter när det gäller fortbildning och vuxenutbildning inom deras resp. områden. Den tanke som utbildningsministern har skulle såvitt jag kan bedöma i hög grad leda till en centralisering av beslutsfattandet genom att UHÄ och kanske även departementet fick ta på sig en del av de samordningsuppgifter som regionstyrelsen nu kan utföra. Det vore inte heller särskilt lyckat att förändra högskolestyrelsernas sammansättning så, att representationen för dem som är verksamma på högskolan numerärt sett försvagas. Det är viktigt att olika grupper av verksamma finns företrädda i högskolestyrelsen på ungefär det sätt som nu sker, så att synpunkter kan kanaliseras till styrelsen. Statsrådet säger beträffande frågan om rektors resp. förvaltningschefs roll som föredragande i högskolestyrelsen att nuvarande förhållande i princip skall vara oförändrat. Jag vet inte om detta är ett svar på min fråga. Innebär det som statsrådet säger att han har skrinlagt tankarna på att göra rektor till föredragande i högskolestyrelsen i stället för förvaltningschefen, som nu vanligen är fallet? Det är i så fall bra. Om så nu är fallet kunde väl utbildningsministern säga detta rent ut. Om det inte är detta han menar, förstår jag inte riktigt vad som avses i det sista avsnittet av interpellationssvaret. Det är synd att utbildningsministern inte vill delta i den debatt som han själv har initierat genom sitt anförande inför rektorerna och förvaltningscheferna. Kanske kan vi hoppas på en litet större öppenhjärtighet i den replikväxling som jag antar nu kommer att följa.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation, även om samtliga frågetecken tyvärr kvarstår. Utbildningsministerns förslag den 15 oktober har väckt stor uppmärksamhet och debatt. Han har fått både ros och ris för sina tankar. Rosor kanske främst när det gäller förslaget att avskaffa regionstyrelserna. Riset har väl framför allt gällt politikermajoriteten i högskolestyrelserna. Möjligen befinner sig utbildningsministern i ett dilemma. Han har ju bl.a. utsatts för stark kritik från ordföranden i regionstyrelsen i Uppsala, partikollegan Arne Gadd. Jag vet inte om Arne Gadd kommer att fortsätta att utveckla sina tankar här i sitt inlägg senare. Men uppenbarligen finns det en viss splittring inom socialdemokratin. Statssekreteraren Sverker Gustavsson fick ila till hjälp i Dagens Nyheter under utbildningsministerns utlandsresa. Avskaffa gärna regionstyrelserna. Vi moderater har varje år föreslagit att regionstyrelserna skall avskaffas. Jag kan utlova utbildningsministern allt stöd i dessa strävanden. Att de enskilda ämnena får sina anslag från regionstyrelsen — det gäller det s.k. LIE-anslaget — är ju en källa till stor irritation. Det försvårar planeringen vid våra högskolor. Det hotar också att utarma ämnena. De skulle i dagens läge knappast klara sig om man inte med litet fiffel lyckades överföra en del pengar från linjerna. Det vore rimligt att högskolorna själva fick ta över beslutanderätten när det gäller detaljplaneringen och detaljfrågorna. Jag måste i detta sammanhang också säga att jag inte förstår Pär Granstedts och centerpartiets faiblesse för den byråkratiska överorganisation som regionstyrelserna utgör. De har egentligen inte någon vettig funktion att fylla. Jag är övertygad om att länsstyrelserna kanske lika gärna skulle kunna utföra de eventuella planeringsåtgärder som behövs i sammanhanget. När det gäller frågan om politikermajoritet i universitetsoch högskolestyrelserna, kan jag inte vara lika positiv. Utbildningsministern har föreslagit en nedskärning till elva ledamöter, varav majoriteten, sex ledamöter, skulle utgöras av politiker eller s.k. allmänföreträdare. De två verksamhetsföreträdarna skulle väljas av facket. Dessutom skulle det finnas två studeranderepresentanter plus rektor. Ett liknande förslag avsågades så sent som riksdagsåret 1983/84. Jag är visserligen ense med utbildningsministern om behovet av starka högskolestyrelser, som kan ta ansvar för ekonomin och den långsiktiga planeringen och värna om verksamhetens självständighet. Men är en politiker alltid störst, bäst och starkast? Vackrast är de förvisso inte. Delar utbildningsministern min uppfattning att universiteten skall vara fria och självständiga centrå som aktivt kan delta i samhällsdebatten? Om han gör det, måste jag fråga honom ytterligare: Vilken inverkan tror han då att en politikermajoritet i högskolestyrelserna får just på denna självständiga ställning? Kan vi då inte i stället befara att självständigheten går förlorad eller i varje fall naggas avsevärt i kanterna? Och på vilket sätt skulle besluten bli bättre för den högre utbildningen och forskningen, om politikerna skulle få majoritet i universitetsoch högskolestyrelserna? I själva verket har politiker inflytande över alltför mycket i vårt samhälle. Är för resten högskolestyrelserna i dag så svaga och odugliga? Statssekreterare Sverker Gustavsson påstod i Dagens Nyheter den 21 oktober att det finns en risk för att, som han säger, de svaga och blandade styrelserna ger efter för ekonomiska påtryckningar. Är det verkligen på det sättet? Var har då de här tankarna om politikermajoritet kommit ifrån? Enligt statssekreterare Sverker Gustavsson skulle denna idé vara hämtad delvis från USA. Det där med ”delvis” är en nog så viktig distinktion. Det finns ingen federal lag i Förenta Staterna som säger att universitetsstyrelserna skall ha politikermajoritet. I Förenta Staterna är det inte regeringen som utser de bästa tänkbara personerna i styrelserna, som Sverker Gustavsson uttryckte det. I augusti ville Lennart Bodström ge regionstyrelserna nya uppgifter. I mitten av oktober ville han lägga ned dem. För ett par år sedan övervägdes tanken på politikermajoritet i högskoleoch universitetsstyrelserna. Sedan remissinstanserna hade sagt nej, sågades det förslaget bort. Den 15 oktober ville Lennart Bodström ha politikermajoritet. Vilken är utbildningsministerns inställning i november och vilken kommer den att vara i januari?

Herr talman! Skiljelinjen i debatten om regionstyrelserna och utbildningsbesluten på regional nivå har hittills gått mellan å ena sidan socialdemokraterna och centern samt å andra sidan moderaterna och folkpartiet. Det är moderaterna och folkpartiet som har krävt regionstyrelsernas avskaffande, medan centern och socialdemokraterna har slagit vakt om det regionala beslutsfattandet. Detta ligger också i linje med hur partierna ser på frågan om en över hela landet balanserad utveckling. Vi har här från socialdemokraternas sida ett med centern gemensamt intresse, och jag tycker att denna politiska intressegemenskap även i fortsättningen bör bibehållas. Utbildningsministern har nu informellt tagit upp frågan om eventuella alternativ till regionstyrelserna, och han har sagt sig ha vissa sympatier för en lösning som skulle innebära att de 24 länsstyrelserna skulle ta över de sex regionstyrelsernas planeringsoch beslutsansvar på utbildningsområdet. Utbildningsministern säger nu i sitt interpellationssvar att han ännu inte tagit ställning i frågan utan eventuellt återkommer i budgetpropositionen. Jag tycker mot den bakgrunden att det är viktigt att utbildningsministern får några ord att ta med sig under sitt fortsatta funderande. För egen del vill jag säga att alternativet att de 24 länsstyrelserna skulle ta över det här ansvaret tyvärr är orealistiskt. Länen är och förblir alltför små enheter när det gäller beslut om högskolekurser och högskolelinjer. All statistik visar att upptagningsområdet för olika högskolelinjer är väsentligt mycket större än ett enskilt län. Vi som verkar på det här området ute i regionerna känner också mycket väl till detta. Det är ett förhållande som vi i stort sett dagligen möter. Jag leder för närvarande en arbetsgrupp som har till uppgift att utforma en utökad högskoleutbildning i Blekinge, och ett av våra stora problem är samordningen över länsgränserna med näraliggande högskolor, dvs. avvägningen mellan utbildningen i Blekinge och utbildningen vid högskolorna i Kalmar och i Växjö. Detta samordningsbehov visar att man inte kan ha länet som planeringsenhet, än mindre som beslutsenhet i detta sammanhang. Skulle man gå vidare med tanken om länet som beslutsenhet, skulle antingen de starka länen slå ut de svaga eller en total överdimensionering av högskoleutbildningen bli följden. Detta skulle dock innebära ett slöseri som vi knappast har råd med i en tid med budgetunderskott osv. Något sådant kommer naturligtvis statsmakterna aldrig att acceptera, utan vi kommer i stället helt enkelt att få en centralisering av planeringen och beslutsfattandet till den centrala byråkratin i Stockholm. Det är måhända bra för Stockholm och för UHÄ:s tjänstemän, men vi som bor ute i landet och är politiskt verksamma där vill faktiskt inte ha en ytterligare centralisering på det här området. Därför, herr talman, vill jag föreslå att utbildningsministern i sitt fortsatta tänkande snarare inriktar sig på hur man skall utveckla det regionala beslutsfattandet än på att man skall avskaffa regionstyrelserna.

Herr talman! Lennart Petterssons skildring av var skiljelinjen hittills har gått i debatten om regionstyrelserna är väl snarast en beskrivning av var skiljelinjen har gått i den partipolitiska debatten. Man skall dock inte glömma bort att — och det är den mycket tydliga bild som jag har av stämningen på högskoleområdet — en stark majoritet av de inom högskolan verksamma som har yttrat sig i den här frågan, hela tiden har varit negativ till regionstyrelserna. Jag tror att detta beror på att även de som ser behovet av en samordning inom de hittillsvarande högskoleregionerna finner regionstyrelserna utgöra en onödig instans och menar att denna samordning skulle kunna åstadkommas på enklare sätt. Arne Gadd sade att den statsfinansiella effekten är försumbar, men jag vill nämna att det ändå handlar om 12 milj.kr. Jag har den uppfattningen att dessa 12 milj.kr. utan nackdel skulle kunna tas bort. Det skulle innebära fördelar med tanke på verksamheten, pengarna skulle kunna användas för bättre ändamål. Därför är jag för en ändring. Jag tror inte att den här debatten har sin upprinnelse i olika syn på önskemålet om en balanserad regional utveckling, vilket antyddes av Lennart Pettersson. Folkpartiet ser — och det har jag tidigare deklarerat i denna talarstol — positivt på existensen av mindre högskolor runt om i landet. Vi tror att de kan spela en viktig roll för regionernas utveckling, men vi tror inte att högskolan behöver många beslutsnivåer. Som statskontoret påpekade i sin rapport nyligen vore det mycket önskvärt, om man finge färre beslutsnivåer när det gäller högskolan. Detta skulle i sig ha en positiv effekt på verksamheten. Länsstyrelserna ägnar ju redan i dag högskolan ett betydande intresse. När länsplaneringen görs kommer man ofta in på frågor som har med högskolan att göra. Man skall ha klart för sig att detta är fullt naturligt och värdefullt. Däremot tror jag, vilket också framhållits här i debatten, att det är svårt att ge länsstyrelsen någon beslutsrätt inom högskolan, men självfallet är länsstyrelsernas synpunkter viktiga i beslutsunderlaget. För min del tror jag att den samordning som kan behövas inom de hittillsvarande högskoleregionerna kan klaras på ett ganska informellt sätt med universiteten som bas. Därmed minskar man byråkratin, och resurser som i dag används för onödig administration kan i stället gå till den egentliga verksamheten.

Herr talman! Den 15 oktober var jag av universitetskanslern inbjuden att medverka vid en överläggning som han hade med samtliga universitetsoch högskolerektorer, förvaltningschefer och regionalstyrelsernas kanslichefer. Man ville höra vad jag tyckte om högskolan och dess organisation. Jag gav en framställning av mina iakttagelser sedan ett år tillbaka. Till all lycka hade vi en bandspelare på, och utskriften har distribuerats till deltagarna. Det var synd att vissa deltagare tidigt hade spritt så egendomliga uppgifter till pressen. Men nu är i alla fall det hela utklarat. Jag skall gärna lämna en utskrift till dem som deltar i den här debatten, om det inte redan finns en utskrift. Jag talade t.ex. inte om att det skulle bli en politikermajoritet i högskolestyrelserna.

Jag tror inte att någon vågar påstå att friheten för forskare eller studenter vid dessa läroanstalter för den skull är sämre än vid de övriga läroanstalter som det är fråga om. Jag har heller aldrig varit inne på tanken att länen skulle överta regionstyrelsernas uppgifter. Däremot har jag sagt att det bästa planeringsunderlaget när det gäller att få reda på det utbildningsbehov som finns inom ett område och det behov av utbildad arbetskraft som föreligger inom samma område antagligen står att finna i länens planering — den planering som länen är ålagda av regeringen att utföra, och som de utför på ett mycket förtjänstfullt sätt. Det skulle förvåna mig mycket om det planeringsarbete som regionstyrelserna utför bygger på kunskaper som är mer vittgående än de insikter som länen förfogar över. Det är min övertygelse att det är från länen inkomna uppgifter som ligger till grund för de slutsatser som regionstyrelserna har dragit. Högskolereformen innebar att ett väsentligt ökat ansvar lades på högskolestyrelserna. Också flera senare reformer — bl.a. LÄTU-reformen, och de från 1984 gällande reglerna om ökade befogenheter för högskolestyrelserna att besluta om den interna organisationen — har inneburit en fortsatt decentralisering och därmed ett ökat ansvar för högskolestyrelserna. Jag anser det vara väl motiverat att gå vidare med en ytterligare decentralisering. Men den måste naturligtvis åtföljas av att man ser över högskolans ledningsorganisation, så att den är väl lämpad att ta detta ökade ansvar. Att leda arbetet inom ett universitet eller inom en högskola innebär ett ansvar för en stor organisation med betydande resurser. Uppgiften innefattar såväl ett ansvar för att värna och utveckla den aktuella verksamheten som en förmåga att göra nödvändiga prioriteringar. Högskolans växande betydelse för samhället, dess kulturliv och näringsliv gör det angeläget att de högsta ansvariga lokala organen för universitet och högskolor har goda kontakter också utanför högskolan. Det är vidare väsentligt att styrelserna för universitet och högskolor står fria i förhållande till den egna högskolans verksamhet, så att ledamöterna även kan fatta beslut som innebär svåra prioriteringar i förhållande till den befintliga verksamheten. Allt detta talar, enligt min mening, för att man bör överväga om det finns skäl att ändra högskolestyrelsernas sammansättning. Högskolereformen 1977 innebar en organisatorisk kompromiss genom att högskolestyrelserna fick en majoritet av anställda inom högskolan, medan de då tillskapade regionstyrelserna fick en majoritet av företrädare för samhället utanför högskolan. Regionstyrelserna har sedan högskolereformen infördes haft viktiga uppgifter då det gällt att stödja uppbyggnaden av de nya högskolorna och att på olika sätt bidra till att högskoleutbildningen blivit ett stöd för den regionala utvecklingen i resp. region. Regionstyrelserna har medverkat till att högskolans utbud av kurser för fortbildning och vidareutbildning utvecklats sedan införandet av högskolereformen 1977. Att göra detta erkännande och att dessutom framföra sin tacksamhet över att regionstyrelsen i Uppsala har lagt fram Bergslagspaketet kan inte innebära ett tvång att till varje pris bibehålla exakt den organisation som antogs 1977. Därför bereder vi dessa frågor i överensstämmelse med regeringens allmänna avsikt att verka för en decentralisering på olika förvaltningsområden.

Herr talman! Vad som har sagts och vad som inte har sagts — och vad som eventuellt kan ha menats med det som sagts — kan ju ofta vara klurigt att bena uti efterhand. Jag har förmånen att här ha utbildningsministerns anförande i utskrift. På s. 12i denna utskrift kan man läsa: ”Om vi konstaterar att landets indelning i högskoleregioner inte är ändamålsenlig, att en naturlig sammanhållning inte finns inom regionerna och att regionstyrelserna i sitt prioriteringsarbete är utsatta för ständiga attacker, då får man i så fall tänka sig att åtminstone för planeringsuppgifterna använda en annan enhet än de nuvarande högskoleregionerna. Därmed är vi tillbaka till länen som planeringsenhet.” Jag kan medge att detta inte innebär att utbildningsministern har sagt att nu tänker vi göra så. Men om de deltagande fick intrycket att det var någonting sådant som utbildningsministern tänkte sig, så är väl det inte att förundra sig över. När man läser detta, måste man ju ställa sig frågan om inte utbildningsministern har tankar i den riktningen att man skall låta länsstyrelsen — eller annat länsorgan — ta över de här planeringsfunktionerna. Och det är precis det jag har frågat om: Går regeringens tankar i den här riktningen? Då hoppas jag att detta var en försöksballong, att utbildningsministern vill undersöka vad reaktionen blir på ett sådant här förslag. Jag hoppas också att utbildningsministern då har noterat reaktionen — att den i alla fall är klart negativ såväl från centerpartiets sida som från ledande socialdemokratiskt håll i denna kammare. Att Birger Hagård och Lars Leijonborg skyndar till utbildningsministerns stöd när det gäller de här tankarna — om det nu är dessa tankar han har — kanske inte är någon egentlig tröst, eftersom vi känner till moderaternas och folkpartiets inställning i den här frågan sedan gammalt. Min uppmaning till utbildningsministern är: Lägg dessa funderingar på hyllan, om utbildningsministern har haft sådana funderingar — och den misstanken är befogad. När det gäller styrelsesammansättningen vill jag understryka att vad jag har ifrågasatt är en ändring av högskolestyrelsens sammansättning, så att det blir färre representanter för verksamheten. Jag tror att det är viktigt att styrelsen besitter en allsidig kompetens när det gäller den verksamhet som faktiskt bedrivs på högskolan. Till sist vill jag slå fast, i likhet med vad flera andra har gjort tidigare: Att tro att man motverkar byråkratin genom att ta bort regionstyrelserna är naturligtvis en illusion. I tidigare inlägg har illustrerats vilken oerhört liten del av högskoleförvaltningen man ger sig på. Dessutom vill jag framhålla att om man avskaffar regionstyrelsen, så avskaffar man inte dess arbetsuppgifter — de måste utföras av några i alla fall.

Herr talman! Under alla omständigheter kan vi konstatera att utbildningsministern har lyckats med ett uppsåt: Han har rört om i grytan — den saken är alldeles klar. Och vi behöver förvisso en intensiv debatt om högskolefrågorna. Nu säger utbildningsministern att vad han har avsett är inte i och för sig att skapa en politikermajoritet. All right. Men det beror ju ändå på vem det är som utnämner ledamöter i en högskolestyrelse. Man kan aldrig komma ifrån misstanken att en regering sitter och utnämner personer som kanske står den nära. Caesars hustru får inte ens misstänkas. Det är väl framför allt två problem som måste lösas i detta sammanhang. Det första är att skapa verkliga garantier för universitetens frihet och oberoende i olika sammanhang, så att de verkligen kan delta i själva samhällsdebatten. Det andra är att se till att det blir ett starkt inflytande från företrädare för verksamheten. Det är de som kan frågorna, det är de som är kompetenta att besluta i dem. Därför bör de också ha ett tillbörligt inflytande. När det gäller själva regionstyrelsen har det här omvittnats av ledamöter i regionstyrelser hur förträffliga de är. Jag är också ledamot av en regionstyrelse, och jag kan alltså intyga hur litet förträffliga regionstyrelserna är. Regionstyrelserna utgör förvisso ett byråkratiskt led. De innebär ökat krångel och ökad administration. 12 miljoner är inte mycket, sägs det. Jo, 12 miljoner är 12 miljoner, och här gäller det att spara varje krona som man kan spara. Framför allt skulle det underlätta högst avsevärt för planeringen, om vi fick bort detta onödiga mellanled och fick till stånd en ordentlig decentralisering, där högskolan själv fick möjlighet att besluta i sådana frågor där den har bättre kompetens att besluta än några andra överled. Arne Gadd säger att det bara gäller nio tjänster. Men nio onödiga tjänster blir inte mindre onödiga därför att vi har en administration i övrigt vid en annan enhet, utan är de nio tjänsterna onödiga skall de naturligtvis bort. Jag vill uppmana utbildningsministern att fortsätta med friska fläktar. I varje fall hoppas jag att han när det gäller regionstyrelserna är beredd att ta till de krafttag som behövs för att vi en gång för alla skall få dem avskaffade.

Herr talman! Jag vill börja med att än en gång understryka att jag tycker att vi socialdemokrater skall slå vakt om den gemenskap som finns mellan centern och socialdemokratin på det utbildningspolitiska området och även på en del andra områden. Våra partiers väljare ute i landet har en hel del gemensamma erfarenheter av de här frågorna, och det är naturligt att vi har hamnat på en linje, där vi står upp till försvar för regionstyrelserna och det regionala beslutsfattandet. Det vore illa om vi lade den ambitionen åt sidan. Lars Leijonborg sade att jag må ha rätt i att de politiska skiljelinjerna i den här frågan går mellan centern och socialdemokratin å ena sidan och moderaterna och folkpartiet å den andra, men att det bland dem som verkar ute i högskolorna finns en stark majoritet mot det regionala beslutsfattandet. Då vill jag bara konstatera att detta är ytterligare ett exempel på att man ser på det hela i ett storstadsperspektiv. Om man går ut och pratar med företrädare för de mindre högskolorna får man, som Arne Gadd sade, höra helt andra synpunkter, och man får en helt annan och positivare bild av samarbetet på det regionala planet. Företrädarna för de stora universiteten gillar alltså inte att även de mindre högskolornas intressen tillgodoses när det gäller beslutsfattandet. Det har också sagts i debatten att vi bör ha så få beslutsnivåer som möjligt. Men om en sådan tes innebär att man skall slopa den regionala nivån och i stället satsa på en ytterligare centralisering — vilket har skymtat fram i en del inlägg — då vill jag hellre ha ett extra led i beslutsprocessen, så att man kan decentralisera genom att lägga en del av beslutsfattandet på regional nivå. Det sägs här att länsstyrelserna inte skall ha beslutsrätt, utan bara något slags planeringsrätt. Men då kommer vi än en gång fram till slutsatsen, att om regionstyrelserna avskaffas och länsstyrelserna på något sätt kommer in i bilden, då kan det inte bli fråga om beslutsnivå utan på sin höjd planeringsnivå, och det innebär i realiteten en centralisering av besluten till byråkratin i Stockholm. Vi tror att det skulle leda till sämre lösningar av många av de regionala utbildningsproblem som vi har ute i landet.

Herr talman! Jag hoppas att detta inte blir en s.k. dödskyss, men jag måste säga att utbildningsministerns senaste inlägg var ganska bra. Pär Granstedt säger att motståndet nu finns inom centern och: bland ledande socialdemokrater här i kammaren. Med all respekt för Lennart Pettersson och min värderade bänkkamrat Arne Gadd vill jag emellertid säga att det här i kammaren också finns socialdemokrater som är mycket för ett avskaffande av regionstyrelserna. Jag hoppas därför att utbildningsministern inte blir alltför imponerad av denna Pär Granstedts skildring. Det blev en viss oro i leden i höstas, när man hörde talas om att utbildningsministern hade varit i Sovjet för att studera bl.a. högskolefrågor, medan statssekreteraren kastade sina blickar mot USA. Det vore mig främmande att uppmana utbildningsministern till några utrikespolitiska deklarationer, men oavsett varifrån inspirationen har kommit tycker jag att en del av de tankar man nu arbetar med inom utbildningsdepartementet är ganska intressanta. Det ligger enligt min mening mycket i tanken att man skulle försöka få bra folk till högskolestyrelserna från andra delar av samhället. Ett problem i vårt korporativistiska samhälle är ju att resultatet ofta blir att det i sådana här sammanhang enbart utses företrädare för partioch intressegrupper. Jag tror inte att detta alltid är så bra, men jag kan instämma i de allmänna utgångspunkter som utbildningsministern redovisat.

Arne Gadd tog i sitt inlägg upp min verksamhet i näringslivet. Och jag dristade mig i den förra debatten med utbildningsministern att nämna ett exempel från en konsultstudie av beslutsnivåer i två bilföretag, som just visar hur mycket effektivare ett företag fungerar med färre beslutsnivåer, så nog finns det stöd i management-litteraturen för att en verksamhet fungerar bättre med mindre byråkrati.

Herr talman! Birger Hagård framhöll att det kanske kunde vara riktigt att man skulle ha allmänföreträdare i högskolestyrelserna men att mycket berodde på vem som utsåg dem, och så uttalade Birger Hagård sin misstänksamhet mot regeringen därvidlag.

Det kom att leda till att allmänföreträdarna utslutande bestod av politiker. Sedan regeringen 1984 lagt fram förslag om att det skulle vara regeringen som utsåg allmänföreträdare, har det varit möjligt att sätta in också andra representanter än politiker i högskolornas styrelser. Det är självklart att vi kommer att sträva efter — och det gör säkert varje regering — att få representanter som verkligen är intresserade av den verksamhet som de är satta att leda. Jag vill också framhålla det självklara i att högskolans verksamhet — det gäller både utbildning och forskning —- inte bör styras i detalj av styrelserna för universitet och högskolor. Det gäller i särskilt hög grad olika former av vetenskapliga bedömningar. Även det måste beaktas, om man vill förändra högskolans ledningsorgan. Frågan om regionstyrelserna hade väl aldrig kommit upp om det inte varit så att betydande motsättningar visat sig föreligga mellan en rad högskolor och deras ledning å ena sidan och regionstyrelserna å andra sidan. Det kan ha berott på att regionstyrelserna är tvungna att göra prioriteringar. I själva verket har enligt min mening regionstyrelserna ofta varit mer kapabla att göra prioriteringar än vad högskolestyrelserna har varit just på grund av regionstyrelsernas sammansättning av personer, som är oberoende av högskolan och som inte är beroende av innehållet i de beslut som skall fattas. Men jag kan inte säga att det uteslutande är de stora högskolorna som varit negativa till regionstyrelserna. Inte minst vid den konferens för en månad sedan där jag framförde några synpunkter visade det sig att också åtskilliga företrädare för de mindre högskolorna hade samma uppfattning. Men jag tycker att det är angeläget att vi inte till varje pris resonerar som om regionstyrelserna skall vara kvar eller om de skall slopas. Det viktiga är att högskolan har en planeringsoch ledningsorganisation, som svarar mot de krav som en ökad decentralisering innebär. Garantier måste således finnas både för att den rent vetenskapliga verksamheten inte på ett otillbörligt sätt kan styras utifrån och för att de stora resurser som samhället ställer till högskolans förfogande för i första hand utbildning används på ett sätt som svarar även mot angelägna samhälleliga prioriteringar, rörande t.ex. arbetsmarknad och regionalpolitik. Jag tycker att det är mycket värdefullt att en debatt förekommer i de här frågorna, i första hand naturligtvis i riksdagen men även i alla möjliga andra fora, och inte minst i massmedia. Att någon grupp skulle ta på sig den uppgiften att vara bättre företrädare för de regionala intressena än någon annan tycker jag ändå är en förenkling av den debatt vi skall föra.

Den frågan måste vi få fortsätta att pröva i regeringskansliet, mot bakgrund av en debatt som jag tycker är mycket intressant.

Herr talman! Först en kommentar om allmänföreträdarna. Det är riktigt att det har gjorts ett antal försök från regeringens sida att göra högskolestyrelserna korporativt sammansatta, genom att regeringen skulle utse dem med utgångspunkt i olika intressegrupper. Vi har vänt oss emot det där, därför att vi har erfarenhet av hur i varje fall socialdemokratiska regeringar hanterar sådana saker. Vi har sett ganska många exempel på organ, där man genom att ha företrädare för olika intresseorganisationer i samhället försäkrar sig om en pålitlig socialdemokratisk majoritet. Jag tror att det är viktigt, om man nu har styrelser som är politiskt engagerade, att se till att det i varje fall blir en representativ fördelning. Vad som är viktigt i detta sammanhang är också att det i högskolestyrelserna finns en god representation för dem som är verksamma på högskolan och sitter inne med aktuell kunskap om den verksamhet som bedrivs där. Tyvärr blir oklarheten om utbildningsministerns inställning till regionstyrelserna bara större och större, ju mer han talar om detta, och det är litet besvärande. Vi får hoppas att dimmorna kommer att skingras så småningom. Det senaste anförande utbildningsministern höll antydde faktiskt att han återigen allvarligt skulle vara inne på tanken att avskaffa regionstyrelserna och lägga över deras planeringsuppgifter på länen. Det är oroväckande om han trots den debatt som har förts vidhåller denna uppfattning. Jag tycker att det borde ha framgått ganska tydligt att länen inte är lämpliga planeringsorgan på den regionala nivån. Det är för små enheter. Risken är stor att resultatet av en sådan manöver blir att beslutsfattandet centraliseras till UHÄ och till regeringen. Att detta skulle vara ett sätt att skapa en organisation som är mer ändamålsenlig för decentralisering är att sätta verkligheten på huvudet. Att decentralisera genom att centralisera beslutsfattandet är knappast någon särskilt lycklig metod. Föreställningen att man skulle spara så mycket pengar tror jag är helt igenom falsk. 12 miljoner är 12 miljoner, säger exempelvis Birger Hagård, men så enkelt är det inte eftersom man inte kan ta bort regionstyrelsernas arbetsuppgifter samtidigt som man tar bort regionstyrelserna. Att slopa en liten, smidigt fungerande organisation som har ett begränsat antal handläggare för att i stället lägga över uppgifterna på omfattande byråkratier, vare sig det är fråga om UHÄ, regeringskansliet eller universitetsförvaltningar, innebär förmodligen inte någon effektivisering. Tvärtom kommer de här frågorna i så fall att hanteras på ett mera byråkratiskt och mera tungrott sätt än som för närvarande är fallet.
Herr talman! Utbildningsministerns senaste inlägg var intressant från många synpunkter. Om utbildningsministern verkligen är beredd att garantera universitetens och högskolornas självständighet — att garantera att de fritt skall kunna delta i samhällsdebatten utan att behöva vara rädda för påverkan från något håll — skall vi alla naturligtvis med stort intresse titta på de olika förslag som kan komma att läggas fram. Det vill jag understryka. I så fall har vi ju helt och hållet en gemensam målsättning, och det är någonting att sträva efter. När det sedan gäller regionstyrelserna vill jag säga att jag kanske inte delar Pär Granstedts eller Arne Gadds uppfattning. Men vad Arne Gadd här säger är naturligtvis riktigt, nämligen att jag främst har erfarenheter från Linköpingsregionen. Vii Linköpingsregionen kan bara konstatera att regionstyrelsen där definitivt inte har någon uppgift att fylla. Många gånger är det fråga om ett rent dubbelarbete, och det är ju någonting som man har all anledning att önska att man skall kunna undvika. Det är inte så, att arbetsuppgifterna i regionstyrelserna genomgående måste tas över av andra organ. Men i många fall rör det sig, som sagt, om uppgifter som innebär ett dubbelarbete, och sådana uppgifter kommer att försvinna. Men naturligtvis blir det ett visst merarbete. I och för sig tror jag inte man sparar 12 miljoner. Självfallet är det väldigt svårt att säga exakt var gränsen går. Men besparing skulle det självfallet bli fråga om. Under alla omständigheter kommer ytterligare ett beslutsled bort. Ingenting kan övertyga mig om att ett borttagande av ett beslutsled inte måste innebära en förenkling. Nota bene: I det här fallet lägger man samtidigt över de eventuella uppgifter som skall överföras på de lokala högskolestyrelserna — alltså så långt nedåt som möjligt. Naturligtvis skall man inte flytta uppgifterna så långt uppåt som till UHÄ eller regeringen. Då blir det fråga om en rejäl decentralisering — och ingalunda en centralisering, som Lennart Pettersson antydde. Med skärpa vill jag också framhålla att den kritiska inställning som verksamhetsfolket och universitetsfolket har när det gäller regionstyrelserna ingalunda är ett storstadsfenomen. Jag kan inte erinra mig att jag på mitt universitet har träffat någon enda person som — oavsett partifärg — har något positivt att säga om regionstyrelserna. Man uppfattar dessa enbart som ett onödigt mellanled. Inte ens när det gäller socialdemokraterna har jag i landet i Övrigt stött på särskilt många på universitetssidan som ser positivt på regionstyrelserna. Jag tror alltså att tiden nu är mogen för en förändring i detta sammanhang, och jag önskar utbildningsministern lycka till i arbetet härvidlag.

Herr talman! Bakom den föga upphetsande rubriken Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen döljer sig ett av riksdagens mer kontroversiella ärenden under senare år. Det gäller det för ett par år sedan införda systemet för fördelning av sjukförsäkringspengar till sjukvårdshuvudmännen ute i landet. Detta system som har gått under namnet Dagmar. Det är i och för sig en meningslös benämning på en föga meningsfull reform. I denna mening kan man säga att systemet har fått ett adekvat namn. När vi nu skall granska erfarenheterna av två år med Dagmar, tycker jag att alla skall hålla i minnet att det fanns och finns ett problem som verkligen förtjänar att uppmärksammas och om möjligt lösas, ett problem av ojämnhet och orättvisa i fördelningen av gemensamma resurser. När sjukförsäkringspengarna fördelades efter prestation — en slant för varje läkarbesök, en slant för varje vårddag — var det naturligt att det gick mest pengar dit där man kunde utföra de flesta prestationer. Detta är ingenting speciellt eller unikt för sjukvårdsfinansieringen. Det är en olägenhet som vidlåder hela systemet med s.k. specialdestinerade statsbidrag till kommuner och landsting.

Det egendomliga är att de här i riksdagen som med stor iver har arbetat för det nya sjukvårdsersättningssystemet aldrig visar samma iver när det gäller att komma till rätta med exakt samma problem i fråga om specialdestinerade statsbidrag till kommuner och landsting. Detta var alltså ett verkligt problem. Det gick pengar så att säga i fel riktning. Vi betalade in till försäkringen efter samma regler oavsett var vi bor. Näringslivet, arbetslivet, belastas med samma avgifter, oavsett om det i trakten finns tillgång till sjukvård eller inte. Detta leder till att välförsörjda områden i landet, storstäder och tätbefolkade delar av landet, faktiskt får ekonomisk hjälp från de delar av landet som har det dåligt både i fråga om faktiska resurser och ofta i fråga om pengar. Vi kan vara överens om att vi behövde göra någonting åt detta problem. Så vi fick vi då det nya ersättningssystemet som skulle råda bot på den här orättvisan. Nu har det gått två år och man kan, utan att behöva vänta på någon utvärdering, med ögonmått se att ont har blivit värre. Systemet hjälpte inte — det stjälpte! Det var inte svårt att förutse att det måste gå på det sättet.

Det viktigaste från fördelningssynpunkt var väl att de nya reglerna gav möjlighet att förbjuda läkare i med läkare välförsedda områden att arbeta extra på sin fritid i sitt yrke. Man tänkte sig att om man med sådana metoder minskade utbudet av läkarvård i storstäderna skulle, med någon sorts automatik, utbudet öka i glesbygderna. Självfallet kunde det inte bli så! Om Dagmarsystemet över huvud taget har haft någon effekt för läkarfördelningen måste den effekten vara den motsatta mot den man hade önskat. En del läkarvårdsresurser bortföll, framför allt i storstadslänen, när fritidspraktikerna till stor del fick lägga ned sin verksamhet. Men det var ju inte någon onödig vård som bjöds ut där. När den föll bort måste den ersättas. Ersättningen måste komma från de offentliga sjukvårdshuvudmännen som alltså helt enkelt fick inrätta fler tjänster, anställa fler läkare för att kompensera bortfallet av fritidspraktikerna, Och det gjorde man. Men nu gick det ju inte omkring några arbetslösa läkare i Stockholm, Göteborg och Malmö och andra gynnade områden, utan ville man ha fler doktorer till Stockholm fick man ge sig ut och ragga någonstans där de möjligen fanns. Och det gjorde man. Det var inte gott om dem där heller, men det fanns en del som gärna ville flytta till Stockholm. Så fick man ett tryck, ett ytterligare tryck, på de redan otillräckliga resurserna, och systemet kom att verka i rakt motsatt riktning mot vad man hade tänkt. Nu är det på något sätt ett mellanår när det gäller de här systemen. Regeringen har träffat ett avtal med sjukvårdshuvudmännen om ett i allt väsentligt oförändrat system som skall gälla ett år till, alltså bara ett år denna gång. Sedan skall det utvärderas. Om det hade varit möjligt skulle jag ha yrkat avslag på hela systemet i dag. — Prot. 1986/87:24 Det går inte, därför att riksdagen har — oförsiktigt nog — utrustat regeringen 12 november 1986 med bemyndigande att alldeles själv träffa sådana här överenskommelser = Jm... sa med landstingen, utan att riksdagen behöver godkänna dem. Och detta gäller för nästa år oavsett vad riksdagen säger. Jag kan alltså inte föreslå ett omedelbart upphävande av Dagmarsystemet. Men jag och mitt parti föreslår att vi när det blir dags för nästa överenskommelse skall vi ta upp frågan från ett nytt håll, med fullt medvetande om de problem som vi alla är överens om finns och som vi då skall försöka hjälpa till att lösa. Då skall vi försöka hitta lösningar i en helt annan riktning. Vi föreslår att vi skall ha ett försäkringsersättningssystem som knyts till patienten och att det skall finnas en relation mellan vårdprestation och ersättning. Vi föreslår att man skall ta upp förhandlingar om ett ersättningssystem som fyller dessa krav och att man skall göra det under loppet av nästa år. Det har hänt någonting med vår sjukvård och vår sjukförsäkring de senaste åren. Det s.k. sjuktalet har börjat röra sig uppåt, dramatiskt uppåt. Med sjuktalet menar man det antal dagar som svensken i genomsnitt går sjukskriven. Efter att under flera år har rört sig neråt, för att år 1983 hamna i bottenläget 16,5 dagar per invånare i genomsnitt, började det 1984 röra sig uppåt och låg vid utgången av 1985 på nästan 19 dagar. Det är alltså en ökning med 2,5 dagar. Varje dag som sjukskrivningstalet ökar med kostar sjukförsäkringen någonting på 800 milj.kr. mer. Det är alltså en utgiftsökning på ett par miljarder som har inträffat genom detta. Ingen vet väl ännu vad den här ökningen beror på, men den kan höra samman med bristfällig sjukvård, bristfällig tillgång på sjukvård. Det kan till en del vara så att den förlängda sjukskrivningstiden representerar tid som människor tillbringar i vårdköerna, innan de kan få hjälp för sitt onda. Det är skäl i att ha sådant i sitt minne när man går att konstruera nästa system för bidrag från försäkringen till sjukvårdskostnader. Det gäller att ha i minnet att resurserna skall sättas in där de bäst behövs och där de gör bäst nytta. När det gäller läkarförsörjningen och över huvud taget försörjningen med kvalificerad, utbildad personal till de delar av landet där det är ont om sådan personal, har vi blivit övertygade om att tvång inte är någon framkomlig väg. Det är egendomligt att just sjukvården och läkaryrket egentligen är det enda område där väldigt många tycks föreställa sig att det går att få en jämn och rättvis fördelning över landet med hjälp av allsköns tvångsregler och förbud. Läkare är ju inte den enda grupp s.k. högutbildad arbetskraft som behövs i alla delar av landet. Det behövs ingenjörer, lärare, veterinärer, präster och alla möjliga andra överallt i landet, och i många fall är det svårt att rekrytera sådana personer. Men ingen annanstans än när det gäller just läkarna har man kommit på idén att förbud mot verksamhet i en viss del av landet automatiskt skulle leda till att man får större resurser i en annan del av landet — men det har man inte heller fått. Man får alltså försöka på annat sätt, försöka med stimulans i stället för tvång, med morot i stället för piska, som vi gör på så många andra områden och klarar oss med på så många andra områden. 43 Dessa olika meningar finns uttryckta i ett antal reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande. Folkpartiet och moderaterna i utskottet har samlats kring ett par reservationer. Den första, nr 1, är den där vi föreslår att vi skall söka oss fram till ett annat, mer individuellt ersättningssystem än Dagmarsystemet. I en reservation med nr 4 har samma konstellation av ledamöter gett exempel på positiva åtgärder som är möjliga för att förbättra läkarrekryteringen i första hand i glesbygderna, som ersättning för det tvång som man hittills har försökt med. I reservation 2 har utskottets moderata ledamöter kort skisserat en ändrad rollfördelning mellan försäkringsoch skattefinansiering i sjukvården. Som vi har framhållit flera gånger förr vill vi att sjukförsäkringen skall betala en väsentligt större andel av sjukvårdskostnaderna än i dag, medan landstingsskatten skall betala en motsvarande mindre andel, och att pengen från försäkringen skall följa patienten vart han än går för att söka sin vård. Då kan det bli slut på det förhållande som gäller i dag, att endast den som har gott om pengar, och som dessutom råkar bo i ett med sjukvård välförsörjt område, alltid kan få den vård han behöver. Jag yrkar bifall till dessa reservationer. Vi har också föreslagit en viss höjning av patientavgifterna i sjukvård och vid läkemedelsinköp. Det gäller en marginell höjning. Det är onödigt, tycker vi, att relationen mellan egenavgift och offentlig finansiering skall förändras med kostnadsökningarna. Höjningen kan inte genomföras förrän 1988; de nuvarande avgifterna ingår i den överenskommelse som regeringen har bemyndigande att träffa utan riksdagens hörande. Men vi föreslår att dessa egenavgifter fr.o.m. 1988 skall räknas upp en aning, och jag yrkar bifall till reservation 7. I detta betänkande finns också, herr talman, ett par reservationer som rör smärre frågor. Utskottets moderata ledamöter föreslår att man skall avveckla kravet på läkarremiss för s.k. sjukvårdande behandling hos sjukgymnaster. Vi tror att det i många fall är möjligt för sjukgymnasten att klara sig utan denna bruksanvisning från doktorn — och det gäller framför allt vid återkommande behandling. I många fall behövs det föregående läkarbehandling och remiss, i andra fall behövs det inte. Vi vill ge sjukgymnasten förtroendet att i viss utsträckning få arbeta på eget ansvar. För detta har vi reserverat oss i utskottet, och jag yrkar bifall även till den reservationen, nr 9. Slutligen finns det en liten grupp svenskar som är missgynnade jämfört med oss andra när det gäller att få sjukvård i Sverige. Det är pensionärer som av någon anledning har bosatt sig utomlands, ofta för sin hälsas skull. Om de kommer hem till Sverige med en redan utomlands förvärvad åkomma, så får de inte vård i Sverige på samma villkor som alla andra pensionärer, eftersom det är bosättningsbegreppet som kvalificerar för sjukvård i Sverige. De betalar skatt, även landstingsskatt, och vi tycker att den gruppen pensionärer — det är inte många, och det är inga stora insatser som krävs — skall ha samma rätt som alla andra till sjukvård i sitt eget hemland. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 13.